Herr talman! Jag har tidigare till utbildningsministern ställt en fråga, som hon hittills inte har besvarat. Jag ber att få ställa den igen: Hur avser den socialdemokratiska riksdagsgruppen att rösta i de voteringar som nu ligger framför oss? Avser den socialdemokratiska riksdagsgruppen att stå fast vid utskottets förslag eller tänker delar av riksdagsgruppen avvika från detsamma? Lena Hjelm-Wallén är skyldig oss ett svar på den frågan såsom varande den representant för partiet som, såvitt jag förstår, står högst i rang i denna kammare f.n.
Herr talman! I denna fråga har utbildningsministern verkligen svajat hit och dit. I höstas var det, föreställer jag mig, den högsta visdomen att lägga ned tandläkarhögskolan i Göteborg. Nu, några månader senare, är det högsta visdom att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö. Jag föreställer mig att visdomen inte kan ha varit hundraprocentig i båda dessa fall. Utbildningsministern inskränkte sig i stort till att säga att hon var nöjd och belåten. Däremot argumenterade hon inte i sak. Möjligen var hon på gränsen till ett sakargument, när hon sade att det gällde att värna om kvaliteten. Då måste man dra den slutsatsen att nedläggningen av tandläkarhögskolan i Malmö är ett uttryck för att man vill värna om kvaliteten inom tandläkarut bildningen. Jag vill fråga utbildningsministern: På vilka grunder fotar utbildningsministern detta synsätt? Vilken expertis har sagt att kvaliteten på tandläkarutbildningen blir sämre med det förslag som reservanterna har lagt fram i utskottet? Vidare nämnde utbildningsministern besparingsskälen. Jag vill fråga: Kan utbildningsministern med någon som helst grad av sannolikhet ange vad den samlade ekonomiska effekten blir av att totalt rasera en väl fungerande och bra utrustad forskningsoch utbildningsinstitution?
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén uppehöll sig i sitt anförande vid rationalitetsbegreppet. Men det stannade vid en mycket snäv ekonomisk syn när det gäller rationalitet i utbildningen. Jag trodde att det, när man pratar om rationalitet i utbildningen, också gällde utbildningens djup och bredd. I mitt anförande tog jag upp det faktum att de nedläggningar som vi nu debatterar i mycket hög grad rör kvinnor. Vore det då inte lämpligt, Lena Hjelm-Wallén, mot bakgrund av allt tal om jämställdhet som förs i andra sammanhang att göra riktiga undersökningar av de arbetsmarknadspolitiska aspekterna på ett sådant beslut som vi nu skall fatta?

Herr talman! Jörgen Ullenhag frågade om det fanns sakliga skäl för regeringens tidigare förslag. Visst fanns det sådana. Men samtidigt är jag också på det klara med att andra bedömningar kan göras. När det gäller tandläkarutbildningen var det för oss fråga om ett val mellan Malmö och Göteborg. Umeå tyckte vi inte att man kunde ta, av direkt regionalpolitiska skäl med tanke på tandläkarförsörjningen där. Stockholm går inte att dra ner ytterligare nu, eftersom en avveckling fortfarande är på gång vad gäller tandläkarutbildningen i Stockholm. Då rörde det sig om Malmö eller Göteborg. Nu kom utskottet till en annan åsikt än regeringen, men jag menar att sådana är realiteterna i riksdagen. Det är jag van vid också som riksdagsledamot, och jag har ingen prestige att vara rädd om i det avseendet, utan jag accepterar helt utbildningsutskottets förslag. Naturligtvis hade det varit bäst om man hade kunnat önsketänka, som kommunisterna har lätt att göra, och säga att välfärden kräver alla dessa utbildade förskollärare, fritidspedagoger, läkare och tandläkare. Jag önskar att så vore fallet, för visst finns det ett behov av dem. Men problemet är ju att samhällsekonomin är sådan att behovet inte kan omsättas i barnomsorg, sjukvård och tandvård. Då vill vi inte att unga människor skall lockas att utbilda sig för en verksamhet där de sedan inte kan få jobb. Däremot är det alldeles klart att unga människor vill utbilda sig vid högskolan. När vi då vet att man får jobb inom den tekniska sektorn, vore det konstigt om vi av någon sorts teknikfientlighet skulle säga: Nej, det skall vi inte tillåta! Beträffande kvaliteten i tandläkarutbildningen är det bara så att vi är oeniga om huruvida kvaliteten kan upprätthållas med den lägre dimensioneringen på tre eller fyra utbildningsenheter. Jag menar för min del att man inte klarar att upprätthålla kvaliteten på mer än tre utbildningsenheter, om man inte är beredd att tillskjuta mera resurser, och de pengarna har vi inte i dagens läge. Därför bör vi fastna för att ha tre utbildningsenheter vad gäller tandläkarutbildningen. Synpunkter på kvaliteten har naturligtvis inhämtats från skilda håll därför att det finns olika åsikter om tandläkarutbildningen ute i landet. Det är långt ifrån så entydigt som det verkar när många argumenterar här i riksdagen. Närmast till hands ligger att hänvisa till minoriteten i UHÄ-styrelsen med universitetskanslern i spetsen som just har hävdat detta. Jörgen Ullenhag ställde också en fråga om barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Jag ser i likhet med UHÄ mycket positivt på det som har utvecklat sig i Uppsala. Där finns en grupp som arbetar med forskningsanknytning, men det är ju en regional grupp. I den ingår företrädare för barnomsorgsutbildningarna i Uppsala, men såvitt jag vet även representanter från Västerås, Falun, Gävle och Örebro. Även utbildningarna på de här utbildningsorterna måste ha rätt att ha en fungerande forskningsanknytning. Jag menar alltså att det arbete som har startats i centret för barnkunskap bör kunna fortsätta också om man lägger ner barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Till Per Unckel vill jag bara säga att jag inte kan ge något annat svar på hans fråga än det som Lars-Erik Lövdén redan har lämnat. Jag tycker att det är väldigt förenklade argument som förs fram i den här debatten. Här påstås det att den ena sidan — den goda sidan som är mot nedläggningsbeslut — har tagit till sig alla sakargument, all välgrundad argumentation osv. Och sedan finns det en ondsint sida, som av prestigeskäl vill lägga ner utbildningsenheter och som påstås vara oförmögen att ta till sig sakargument och information. Jag anser att det här är väldigt orättvist. Nog håller vi med om, vi alla här i kammaren som är politiker, om vi tänker efter litet grand, att det är en politikers självbevarelsedrift att inte utan mycket tunga skäl ta på sig en så stark kritik som vi vet att man alltid utsätter sig för när man kommer med förslag om att lägga ned utbildningar.

Herr talman! Låt mig börja med att försäkra att jag anser att varken statsrådet Lena Hjelm-Wallén, utskottsordföranden Georg Andersson eller någon annan i majoriteten är ondsint. Inte heller tror jag att deras uppfattningar baserar sig på ondsinthet. Däremot anser jag att de har gjort en kapital felbedömning. De har utgått från en princip, nämligen föreställningen om att det alltid ur ekonomisk synpunkt är bättre att lägga ned hela enheter än att göra vissa neddragningar på flera ställen. Därefter har de tillämpat den principen utan att i tillräcklig grad ha bedömt de praktiska konsekvenserna i de enskilda fallen. Ni har alltså enligt min mening gjort en kapital felbedömning och låst er vid en princip. Därmed har jag inte uttalat mig om er karaktär; den högaktar jag på allt sätt. Lena Hjelm-Wallén säger att vi är oense om huruvida det går att upprätthålla kvaliteten med fyra enheter, och det är naturligtvis riktigt och helt uppenbart. Om man emellertid ämnar göra ett så våldsamt ingrepp som att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö, då hävdar jag att det åligger dem som vill genomdriva detta att bevisa att det inte går att upprätthålla kvaliteten utan denna nedläggning. Jag tycker att det under denna debatt har framgått mycket tydligt att det inte går att mobilisera några sakliga argument för att kvaliteten inte kan upprätthållas vid en enhet med 40 intagningsplatser. Det kan man göra på andra håll i världen utan att ha större resurser än vad vi har och kommer att ha i Malmö. Det har alltså inte kunnat beläggas att det är någon avsevärd skillnad vare sig det finns tre eller fyra enheter, i synnerhet om man tar i beaktande de lokala konsekvenserna för tandvården, för arbetsmarknaden osv. vid en nedläggning. Jag hävdar att ni som vill genomföra denna nedläggning måste visa att den är nödvändig. Ni måste visa att det inte bara är fråga om en princip, utan att det finns sakskäl. Dessa har vi efterlyst länge, men de har ännu inte presenterats. Jag känner en viss oro när jag hör Lena Hjelm-Wallén tala om kvalitet i samband med små och stora enheter. Jag trodde att vi inom centern och socialdemokraterna var ense om de kvalitativa värdena hos små högskoleenheter. Den enigheten har varit en styrka i svensk högskolepolitik. Man får ett intryck av att socialdemokraterna numera sätter bindestreck mellan orden kvalitet och kvantitet och tror att stora enheter alltid är bättre än små. Det är i så fall en mycket oroande och olycklig förändring i socialdemokratisk högskolepolitik.
Herr talman! Jag frågade utbildningsministern om hon ville bestrida vad en enig UHÄ-styrelse sade om barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Jag citerar på nytt vad en enig UHÄ-styrelse säger: ”En nedläggning av utbildningarna skulle få allvarliga konsekvenser för barnomsorgsutbildningarna även vid andra högskolor.” Utb..dningsministern kryper undan frågan. Det finns ingen minoritet i UHÄ att hänvisa till i detta fall, Lena Hjelm-Wallén, därför att det är en enig UHÄ-styrelse som har uttalat detta. Bör man då inte ta hänsyn till detta remissutlåtande? Vad tjänar annars en remiss till? Lena Hjelm-Wallén måste ha lyssnat dåligt till debatten. Vårt alternativa förslag innebär ju exakt samma nedskärningar i antalet platser vid barnomsorgsutbildningarna, läkarutbildningen och tandläkarutbildningarna. Den besparingen gör vi av arbetsmarknadsskäl. Men vi undviker att i hastigt mod helt slå ut en utbildning. Ekonomiskt är den här lösningen fullt i nivå med den som moderaterna och socialdemokraterna har enats om. Vi spar faktiskt mer på barnomsorgsutbildningarna, eftersom vi därutöver har antagit Uppsala Allra sist, herr talman, vill jag säga att det är en egendomlig debatt. Den är snart slut, men fortfarande lurpassar moderaterna och socialdemokraterna på varandra. De har inte kunnat klara ut under hela denna långa dag vad uppgörelsen egentligen innebär. När Per Unckel frågar, så svarar Lena Hjelm-Wallén undvikande. Nu måste ni faktiskt från både socialdemokratiskt och moderat håll tala om för kammaren och alla dem som lyssnar på den här debatten om det finns en uppgörelse, under vilka förutsättningar den har träffats och hur ni kommer att ställa er på olika håll i omröstningen. Ni är faktiskt skyldiga oss ett svar på dessa frågor.

Fru talman! Kommunisterna bara önsketänker, säger Lena Hjelm-Wallén och tror sig därmed ha undvikit att svara på den fråga som jag ställde och som jag tycker är en för arbetarrörelsen i Sverige mycket viktig fråga.

Vi tyckte från vpk-håll att den typen av utgifter i nuvarande läge gärna kunde vänta litet grand. Vi hade gärna sett att regeringen hade prioriterat kommunernas utbyggnad av barnomsorgen mera. Behöver jag säga mer om vad som menas med social prioritering, med förskollärarnas arbetslöshet och med nödvändigheten av en förskollärarutbildning på en hygglig nivå?

Om man inte ens vill göra detta utan vidhåller att starka nedskärningar måste ske, varför måste då landsorten och särskilt södra Sverige med nödvändighet bära så stor del av dessa?

Fru talman! Lena Hjelm-Walléns svar på min fråga var ett nollsvar. Jag får anta att det innebär att den socialdemokratiska gruppledningens besked till oss i går kväll, att Malmös socialdemokratiska riksdagsmän inte ställer upp på utskottslinjen, står sig. Att acceptera detta innebär ett slags legitimitet för framtida regionalt betingade avhopp när svåra beslut skall fattas i riksdagen. I andra regioner och inom andra samhällssektorer kan ett sådant beteende få omfattande konsekvenser, inte minst när det gäller vår förmåga att sanera landets ekonomi. Men det innebär också, fru talman, att de av kollegerna som sätter landet före regioner, helheten före personliga hänsyn, utsätts för orimliga påfrestningar. Vi för vår del kan inte acceptera detta, så mycket mindre som vi, som jag tidigare nämnde, haft olika meningar också inom vårt parti. Jag har kvar uppfattningen att utskottsbetänkandets innehåll återspeglar en korrekt avvägning mellan de möjligheter som i dag står till buds på en lång rad olika utbildningsområden. Jag anser emellertid samtidigt att de i mitt parti som varit och är tveksamma i sak, men som ändå valt att ställa upp, har rätt att kräva av dem som tagit initiativ till utskottsförslaget att de är beredda att stå för sin del. Så blir det tydligen inte, fru talman. Beskedet från socialdemokraternas gruppledning i går kväll, Lars-Erik Lövdéns anförande här i dag och Lena Hjelm-Walléns bekräftande av detta anförande är talande nog. Under sådana premisser, fru talman, får regeringen klara sig själv. Moderata samlingspartiet kommer i de kommande huvudvoteringarna att lägga ner sina röster.

Fru talman! Utbildningsministern, liksom f.ö. Per Unckel, har i dag försökt att föra en debatt om någonting helt annat än det saken egentligen gäller. Jag var i mitt inledningsanförande mycket noga med att betona att det är självklart att vi måste göra omdisponeringar även på högskoleområdet. Jag angav en del principer som jag ansåg borde gälla för sådana omdisponeringar. Det är alltså inte den frågan som diskuteras här i dag. Jag vill samtidigt säga att utbildningsförändringar är frågor som måste övervägas mycket noga och som inte skall rafsas samman i hastigt tillkomna besparingspropositioner. När jag tog del av den ursprungliga besparingspropositionen i höstas, utgick jag ifrån att den var väl övervägd, att det fanns goda skäl för den och att det fanns en genomgripande analys bakom den. När jag såg att man föreslog nedläggning av forskning och utbildning vid Malmö Allmänna sjukhus började jag forska i saken. Det visade sig då till min häpnad att det inte fanns någon analys. Det fanns inga genomarbetade argument för den lösningen. När man började ta fram vad som kunde tala emot denna lösning visade det sig i stället att argumenten för detta var mycket välgrundade. På samma sätt är det när det gäller tandläkarhögskolan. Där har man, för att komma fram till något slags fiktiv besparingssumma, huggit tandläkarhögskolan i Malmö. Man föreställer sig då naturligtvis att det i det här fallet — och det bör ha skett genom utbildningsutskottets försorg — har gjorts en noggrann analys och att det finns ett fint bakgrundsmaterial som håller för en kritisk granskning. Men vad finner man? Förslaget är knappast ens motiverat. Det finns inte ens en kalkyl som visar hur man räknat fram de kostnadsförändringar som man tror att förslaget skulle innebära. Detta tycker jag rent allmänt ur riksdagens synpunkt är pinsamt. Nu skall här tydligen, med något slags förvirrad och konstlad partidisciplin, drivas igenom beslut, vilka — om inte annat — debatten här i dag visar är mycket dåligt grundade. Jag förstår av alla turerna fram och tillbaka mellan moderater och socialdemokrater att ni egentligen inser att ni har tagit gruvligt miste i ett par viktiga frågor. Varför inte ta konsekvensen av denna insikt? Det skulle vara hedrande, och det skulle vara rakryggat. Det skulle vara ett plus för riksdagens anseende, om det kunde visas att en inträngande analys och goda sakargument kan ändra på dåliga grunder intagna ståndpunkter. Jag hoppas att ni inom socialdemokratin och moderata samlingspartiet är villiga att gå med på en återremiss i stället för att fortsätta med detta mycket märkliga och för riksdagens anseende graverande spel.

Fru talman! Jag tror att Bertil Fiskesjö tar i alldeles för mycket. Frågan har nu ältats ända sedan i oktober, så nog har vi fått fram den information som vi behöver för våra beslut. Vi kan ha olika åsikter och bör respektera varandras åsikter, men det är orättvist att hävda att utskottsmajoriteten inte skulle ha underlag för sina beslut. Det har den förvisso. Det är inte heller någon ny ståndpunkt som majoriteten i utbildningsutskottet har kommit fram till. Som jag nämnde har det tidigare föreslagits att utbildningar skulle läggas ned. Låt mig erinra om när Jan-Erik Wikström föreslog att arkitektutbildningen i Lund skulle läggas ned. Det skedde i budgetpropositionen 1980/81. Hans argument var: För att uppnå största möjliga besparingseffekt bör en sådan minskning genomföras på en enda högskoleort. Jan-Erik Wikström föreslog alltså en nedläggning i Lund. Vid det tillfället gick alla partier i riksdagen emot förslaget, men argumenteringen i dag är precis densamma. Det är nog ganska vanligt att regeringar använder sig av ekonomiska argument. De måste faktiskt få det hela att gå ihop. Det resonemang som förs i dag innebär alltså ingen ny argumentering. Jörgen Ullenhag kommer tillbaka till barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Jag har uttalat mig positivt om den utveckling som har ägt rum i Uppsala och då framhållit forskningsanknytningen och centrum för barnkunskap. Jag kan inte förstå annat än att denna utveckling skall kunna fortsätta. Det är klart att den försvåras, men den kommer inte att omöjliggöras. Hur vi än fördelar minskningarna av antalet utbildningsplatser blir det svårigheter på de orter som vi väljer. Det går inte att komma ifrån. Jag anser att det beslut som riksdagen i dag skall fatta är viktigt med tanke på hur högskolepolitiken framöver skall föras. Jag instämmer med utbildningsutskottets ordförande, när han sade att det också handlar om hur vi i fortsättningen skall hantera de mindre högskolorna. Om vi inte klarar av att åstadkomma koncentration och profilering vid de större högskolorna och universiteten, kommer vi att ha mycket svårt att upprätthålla så många mindre högskolor som vi i dag har. Jag vill slå vakt om de mindre högskolorna i landet, men det går inte att göra det genom att hålla på alltför små utbildningsenheter per utbildning, då framför allt på de större orterna. Så kommer vi till Per Unckels taktiska spel här på slutet. Nu skall moderaterna lägga ned sina röster, förklarar Per Unckel. I sak är moderaterna helt överens med socialdemokraterna, och de har formerat en majoritet i utskottet som kräver nedläggningar på fyra orter av de aktuella utbildningarna. Men av taktiska skäl vill inte moderaterna stå för det i slutvarvet. Detta är verkligen att försöka sitta på två stolar. Jag tycker att moderaterna borde vara tillräckligt rakryggade för att inte ställa upp på ett sådant här taktiskt spel. Erfarenheterna har visat att den som försöker sitta på två stolar ramlar däremellan.

Fru talman! I sakfrågor kan man komma till helt olika ståndpunkter, det håller jag med utbildningsministern om. När man ser på handlingarna finner man att en tandläkarhögskola i Sverige f.n. anses vara orörbar, och det är Huddingeskolan. Varför drar man denna slutsats? Är det på grund av skolans ypperliga kvalitet, dess stora popularitet bland studenterna, dess stora vetenskapliga produktion? Nej, inte alls, utan utskottet motiverar sitt ställningstagande med att högskolan har personalproblem. Det är helt riktigt att skolan har problem, och därför har den också sämre kvalitet än övriga enheter — tvärtemot vad utbildningsministern sade för en stund sedan. Dess vetenskapliga produktion har varit ringa. Det internationella anseendet är betydligt lägre än vad som gäller för de tre övriga tandläkarhögskolorna. I utskottets skrivning finns många ord, men där saknas viktiga upplysningar och sammanställningar — antalet sökande per högskoleenhet, antalet förstahandsoch andrahandssökande, patientunderlag per elev, forskningsverksamhet osv. Jag vill bara påpeka att patientunderlaget per elev är en av de variabler som är kärnpunkten vid storleksbedömningar. Finns det för litet patientunderlag per elev blir kvaliteten på utbildningen och sannolikt också forskningen sämre. Sakdiskussionen har — som jag så ofta har lagt märke till i politiska sammanhang — handlat om byggnadernas och utrustningens kvalitet, men inte alls om den verksamhet som bedrivs i byggnaderna. Detta är en mycket materialistisk attityd till vetenskap och forskning, och det borgar inte gott för framtiden. Jag blev förvånad över att utbildningsministern hela tiden uppehöll sig vid frågan om utrustning och byggnader. Det är inte det som gör skillnaden mellan god och dålig forskning. Man kan ofta finna ypperlig forskning i ganska enkla förhållanden. Jag har i tidigare sammanhang konstaterat att utskottets förslag till beslut vad gäller tandläkarhögskolan vilar på bräcklig grund. Jag vidhåller detta och kommer bara att kommentera en fråga gällande nedläggningsstrategin. Jag har här haft ungefär samma synpunkter under de senaste 20 åren. Under 1960 och 1970-talen — kanske mest 1960-talet — skedde det en tillväxt, och vi sade att vi för att bli effektivare skulle skapa större och större enheter. Stordrift ansågs vara mycket bättre än smådrift. Man talade om stordriftsfördelar, nästan aldrig om smådriftsfördelar. Vi fick stora enheter, t.ex. på kommunsidan genom kommunsammanslagningarna, som har stått oss mycket dyrt. Vi fick det på företagssidan, genom många fusioner, där det ibland var effektivt men absolut inte alltid — vi missade hela småföretagssidan. När vi nu måste krympa, borde vi ta chansen att se mera nyanserat på dessa problem och på frågan smådrift kontra stordrift. Lägg märke till att jag inte ser onyanserat på detta och säger att smådrift alltid är lönsamt och stordrift aldrig är lönsamt — så är det naturligtvis inte. Vi kan jämföra det effektiva Schweiz med det allt ineffektivare Sverige. I Schweiz har man lärt denna läxa betydligt bättre. Jag tror att man skulle spara mycket bättre inför framtiden genom att skära ner, omorganisera, tänka om, tänka på framtiden och på så vis kanske få fyra bra enheter. Kanske kommer elevunderlaget inte alls att räcka till fyra enheter i framtiden, men då skulle man låta den enhet trilla bort som studenterna inte vill komma till. Men tyvärr har det uppfattats som mer handlingskraftigt och kostnadsbesparande att ta en enda enhet direkt. Detta har jag opponerat mig emot. Det har inte att göra med att jag bor i Malmö, utan detta är synpunkter som bygger på värderingar, som jag haft under mycket lång tid. Jag kan förstå att man är rädd för att man inte kommer att kunna bedriva den besparingspolitik som kommer att bli alldeles nödvändig i framtiden av regionalpolitiska skäl. Jag förstår dessa farhågor, men jag tycker ändå att man inte får vara onyanserad, vare sig åt det ena eller det andra hållet. Kalkylerna tycker jag har presenterats på ett undermåligt sätt. Man säger att skillnaden mellan de olika alternativen — tre eller fyra enheter — är ca 5 miljoner, en del säger 7 miljoner. Naturligtvis hade man kunnat få fram kalkyler som var helt likvärdiga. Sådana beräkningar har också presenterats, och jag tror att de skulle kunna bli relativt realistiska. Sedan hänvisar man till de långsiktiga kostnaderna. Dem vet vi egentligen ingenting om. När man ser på långsiktiga kostnader borde man rent ekonomiskt sett räkna fram nuvärdet, och gör man det brukar kostnader som ligger tio år framåt i tiden ha ett mycket lågt värde. Fru talman! Jag har i många andra sammanhang konstaterat att det politiska beslutsfattandet — det politiska sättet att fatta beslut — mycket lätt blir destruktivt. Det beror helt enkelt på att de som fattar beslut är så långt från den verklighet som berörs av besluten. Jag ser ett bevis på detta i dag.

Efter att ha studerat dagens ärende är jag stärkt i denna övertygelse. Jag hade hoppats att en sparprocess trots allt skulle kunna handhas med viss försiktighet av politiker, så att man inte förstör värdefulla kvaliteter i onödan. I dag är jag nog betydligt mer pessimistisk. Politiskt beslutsfattande borde nog mer allmänt utsättas för reflexioner och jämföras med hur vi kan fatta beslut på andra sätt. Till slut skulle jag naturligtvis vilja säga några ord till dem som direkt berörs av det beslut som kommer att fattas i denna kammare. Hur det än går tror jag att Malmö har en verksamhet med många stora kvaliteter. Det känns naturligtvis alltid svårt att ändra inriktning på en verksamhet. Men ofta visar det sig att när man tvingas göra det, kommer man att åstadkomma något mycket bättre i framtiden. Jag tror inte att man skall gripas av pessimism för den saken, utan jag vet att man skall vara mycket lycklig över att kunna ta arbetet i egna händer och göra sig fri från politikerna. Det är vad jag tycker att ni skall göra.

Fru talman! Debatten i dag har ju hittills i mycket fokuserats till Malmö och Skåne. Men låt oss nu vända blicken österut, från Skåne till en annan del av vårt land vilken är berörd av dagens debatt och beslut. Efter den 1 juli 1977, då högskolereformen trädde i kraft, var Gotlands län det enda som inte hade någon form av högskoleutbildning. Länsstyrelsen, Gotlands kommun och regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion såväl som gotländska företrädare i riksdagen började då arbeta för att utveckla förutsättningarna för att lokalisera en högskoleutbildning till Gotland. Detta var då helt i linje med högskolereformens syften om regional spridning. Man talade om de mindre högskoleenheterna utanför universitetsorterna som verksamma instrument för sina resp. regioners utveckling. Det omgivande samhället ger impulser för att utveckla nya utbildningar, erbjuda fortbildning, vidareutbildning och forskningsverksamhet för små och medelstora företag samt offentliga verksamheter av skilda slag. Dessa högskoleenheter är, med den spridda geografiska fördelning vårt näringsliv har, utomordentligt viktiga för att detta skall behålla livskraften och bidrar därmed till att säkerställa arbetstillfällen i regionerna. Inom den expanderande förskolesektorn och den därmed snabbt ökande förskollärarutbildningen ansågs det lämpligt att etablera Gotlands första högskoleenhet. Motioner från bl.a. den dåvarande moderate riksdagsmannen Georg Danell och den socialdemokratiske riksdagsmannen Lars Gustafsson om förläggande av sådan utbildning till Gotland tillsammans med det arbete som gjordes från regionalt håll resulterade i ett riksdagsbeslut våren 1979, i vilket man då konstaterade en total politisk enighet. Det är värt att notera denna mycket starkt uttalade politiska vilja från alla partier så sent som för precis fem år sedan. ”Med hänsyn till de av regionstyrelsen redovisade motiven att det är problem med lokalsituationen i övriga regioner när det gäller att täcka det aktuella behovet, att Gotland erbjudit sig att vara värd för utbildningen samt att det föreligger starka regionalpolitiska skäl för en lokalisering av verksamheten till Gotland bör således riksdagen uttala sig för regionstyrelsens förslag. Detta skulle innebära att det enligt budgetpropositionens förslag skapas möjligheter för 24 nybörjarplatser hösten 1979 samt att utbildningen 1980 utökas till den av regionstyrelsen föreslagna kapaciteten. Detta borde innebära totalt 84 platser hösten 1980, varav 60 nybörjarplatser.” Sedan hemställer Georg Danell om ett riksdagens tillkännagivande till regeringen att förskollärarutbildning med den omfattning som angivits i motionen bör förläggas till Gotland fr.o.m. 1980/81. Även Lars Gustafsson skriver i sin motion av den 23 januari 1979 att de utredningar som gjorts i ärendet klart talar till förmån för regionstyrelsens hemställan om förläggning till Gotland av förskollärarutbildning i den omfattning och vid den tidpunkt som föreslagits av regionstyrelsen. Också Lars Gustafsson hemställer om riksdagens tillkännagivande till regeringen angående regionstyrelsens förslag om dimensionering, lokalisering och tidpunkt för start av förskollärarutbildning på Gotland. Utbildningen startade med tre klasser hösten 1980. Under de år som denna utbildning varit etablerad på Gotland har den planerade utbyggnaden inom barnomsorgen i hela landet av flera skäl inte kommit till stånd. Detta har resulterat i en kraftig nedgång i antalet sökande till förskollärarutbildningen. Att rekrytera studerande till Gotland har dock inte varit svårt förrän vid intagningen vårterminen 1983, då 16 studerande sökte till 30 platser. Det berodde på skäl som jag nyss angivit ovan, men också på att sökandeunderlaget alltid är mindre vid vårän vid höstintagningarna. Det gällde vid detta tillfälle den första vårintagningen vid högskolan. Under hösten 1982 diskuterades vid lärarhögskolan i Stockholm planer på integrerad förskoleoch lågstadieutbildning fr.o.m. läsåret 1983/84. Från högskolan i Visby föreslog man förläggning dit av två klasser med integrerad utbildning och intagning till höstterminen 1983. Förslaget vann gehör i linjenämnden. Kommun och länsstyrelse gick in med skrivelser, och högskolestyrelsen fattade beslut. Per-Axel Nilsson och jag skrev en motion våren 1983, där vi föreslog att 30 förskollärarplatser omvandlades till 24 lågstadielärarplatser, något som skulle rymmas inom givna ekonomiska ramar. Riksdagen avslog dock motionen. Detta var en historieskrivning som jag anser hör till bilden inför ett så viktigt beslut som det vi har framför oss i dag. Så kom då proposition 1983/84:40 under hösten, där regeringen föreslog nedläggning av hela förskollärarutbildningen i Visby. En sådan åtgärd går stick i stäv med mångåriga strävanden att utveckla Visby som högskoleort — strävanden som det tidigare rått politisk enighet om. Såväl arbetsmarknadspolitiska som regionaloch lokaliseringspolitiska skäl talar för att Gotland borde få behålla sin högskoleutbildning. Skolans existens bidrar starkt till att stimulera öns näringsliv, genom de kringfunktioner som finns i fråga om all utbildningsverksamhet. Skälet till såväl nedläggningen i Visby som till övriga nedläggningar anges vara av ekonomisk art. Ändå kan man ifrågasätta om inte UHÄ betydligt överskattat besparingseffekterna av en nedläggning av institutionen i Visby. Även om vissa besparingar sker på den statliga budgeten, kommer kommunens kostnader för en total nedläggning av Visbyinstitutionen att vida överstiga summan av besparingarna. Nog är det litet märkligt att regeringen inte ser konsekvenserna av sitt besparingsnit. Naturligtvis är även jag medveten om att mer än 3 000 förskollärare är arbetslösa. Det är nödvändigt att antalet utbildningsplatser minskas. Vad vi gotlänningar däremot inte kan förstå är att nedskärningen måste ske så drastiskt och att den måste vara så total för Visbyinstitutionen. Under den allmänna motionstiden i januari lämnade Per-Axel Nilsson och jag in en motion , där vi kompletterade materialet med uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits under hösten för att rädda institutionen på Gotland. Det är därför något förvånande att man inte berört denna motion i betänkande 22 som vi nu behandlar. Det är nämligen så, att det f.n. pågår ett projektarbete.

Arbetet beräknas vara avslutat inom några månader, och det kommer att utmynna i förslag om konkreta alternativ till nuvarande basutbildningar vid institutionen i Visby. Det skulle ha varit värdefullt om detta utredningsarbete hade kunnat fullföljas innan det definitiva beslutet om nedläggning fattas. Vi menar alltså att det borde vara möjligt att under ett antal år framöver behålla förskollärarutbildningen i Visby, dock med den reducering som är befogad med hänsyn till den relativa stagnationen i utbyggnaden av barnomsorgen här i landet och till arbetsmarknaden för förskollärare, vilken f.n. är kärv. Lärarhögskolan i Stockholm har som ett yttrande över proposition 1983/84:40 i ett remissyttrande till UHÄ uttalat sig för en nedskärning från nuvarande 60 platser till 30. Det borde ha kunnat ankomma på lärarhögskolan dtt göra en omfördelning beträffande den nedskärning som aviserats för Stockholms högskoleregion, i överensstämmelse med vad högskolan funnit vara lämpligt. Att, som nu sker, slå ut hela Visbyinstitutionen, innan arbetet med alternativa linjer är avslutat, får till konsekvens att det inte på långt när är möjligt att åstadkomma de besparingar som man hoppats på. Som ett argument för fortsatt satsning på högskoleverksamheten i Visby kan hänvisas till den uppräkning av anslaget till enstaka kurser och lokala linjer inom Stockholms högskoleregion som föreslagits i årets budgetproposition. Ytterligare ett argument för satsning på statlig högskoleverksamhet på Gotland är det svåra läge för presumtiva högskolestuderande på ön som uppstått som en följd av att statsbidragen till poänggivande kurser i studieförbundens regi dragits in. Universitetskurserna har haft en mycket stor omfattning på ön. Verksamheten har emellertid nu avstannat därför att kurserna blir för dyra för den enskilde, men efterfrågan hos studieförbunden är mycket stor och rör framför allt ämnen som juridik, psykologi, företagsekonomi och ADB. Som kompensation för detta bortfall av studiemöjligheter skulle behövas ett avsevärt ökat utbud på Gotland av bl.a. den decentraliserade kursverksamhet som regionstyrelsen anordnar. Med Gotlands läge och kommunikationsförhållanden blir det annars ekonomiskt omöjligt för bofasta gotlänningar att vidareutbilda sig. Utbildningsnivån riskerar då efter hand att försämras på ön, vilket medför negativa effekter för den enskilde och näringslivet. Distansundervisning, som i många andra delar av landet innebär en värdefull ökning av tillgängligheten till högskolestudier, är för vår del i de flesta fall praktiskt-ekonomiskt uteslutet som alternativ. Jag noterar att Kerstin Göthberg och Pär Granstedt i sitt särskilda yttrande betonat vikten av att högskoleutbildning alltfort bedrivs på Gotland och att åtgärder vidtas för att alternativa utbildningslinjer kommer till stånd. Det är därför med beklagande vi konstaterar att utskottet inte har tagit hänsyn till de argument som vi har framfört i vår motion 1983/84:95, men mot den klara utskottsmajoritet som föreligger finner jag det utsiktslöst att begära bifall till motionen. Jag vill dessutom beklaga att det inte ges möjlighet att rösta för varje utbildningsort för sig. Eftersom motion 1983/84:1685 angående högskoleverksamhet på Gotland ännu inte behandlats i utskottet, förutsätter jag att den med anledning av dagens eventuella beslut får en behandling som innebär att en högskoleinstitution får finnas kvar på Gotland. Jag skulle därför vilja fråga utskottets ordförande hur han bedömer förutsättningarna för en realbehandling av det yrkande som framställts i motion 1983/84:1685 om ett riksdagsuttalande om att högskoleutbildning skall finnas på Gotland. Jag skulle alltså vilja ha ett klart besked från utskottet att dagens eventuella beslut om nedläggning av förskollärarlinjen på högskolan i Visby inte är liktydigt med att det inte skall finnas högskoleutbildning där. Regionstyrelsens arbete med ett förslag till alternativ basutbildning skulle i annat fall vara meningslöst. En återremiss skulle innebära den tidsförskjutning som behövs för att det pågående projektarbetet inom regionstyrelsen skulle kunna slutföras. Jag ber därför att få instämma i yrkandet om återremiss.
Fru talman! På den direkta frågan kan jag bara svara: Vi behandlar nu förskollärarutbildningarna, och när det gäller planering av annan högskoleutbildning på Gotland kan utskottet inte i dag uttala sig om det som sker främst inom ramen för regionstyrelsens planeringsarbete. Det är viktigt att regionstyrelsen får arbeta utan att riksdagen går in med några föreskrifter eller särskilda uttalanden.
Fru talman! Jag vet också att det inte ligger inom riksdagens kompetensområde att direkt besluta om linjer. Men jag vill ändå ha ett uttalande om att riksdagen är positiv till att sådan högskoleutbildning får bedrivas på Gotland. Det är av vikt för regionstyrelsens fortsatta projekteringsarbete.

Fru talman! Vi har en väl decentraliserad utbildning i det här landet. Den decentraliseringen sker väsentligast genom att regionstyrelserna planerar för detta, framför allt genom utläggning av s.k. enstaka kurser. I utbildningsplaneringen har vi lagt stor vikt vid det anslag som regionstyrelserna har för planeringen av enstaka kurser. Detta innebär naturligtvis att vi ser positivt på förläggning av sådan utbildning även till Gotland.

Fru talman! Som talesman för Stockholmsregionen har jag anledning att framföra några synpunkter i denna utbildningspolitiska debatt. Det grundläggande dokumentet för dagens debatt är regeringens besparingsproposition, som lämnades till riksdagen under hösten 1983. Propositionen innehöll konkreta förslag till besparingar. Av olika skäl— kanske främst därför att så många olika meningar gjorde sig gällande inom utbildningsutskottet — vidtog utskottet den ovanliga åtgärden att remittera vissa delar av propositionen till en rad myndigheter. Remissvaren och de fortsatta överläggningarna i utskottet resulterade i att Stockholmsregionen helt plötsligt fördes in i bilden, med förslag om att 90 utbildningsplatser på läkarlinjen skall dras in. Det finns följaktligen skäl till att vi från Stockholmsregionen är kritiska mot handläggningsordningen — både principiellt och sakligt. Genom den handläggningsordning som utbildningsutskottet valt har vi som representerar Stockholms län och Stockholms kommun inte fått möjligheter att motionera i ärendet och därigenom framföra våra uppfattningar. Rätten för riksdagens ledamöter att motionera i ett aktuellt ärende är en av de grundläggande förutsättningarna i riksdagsarbetet. Denna rätt skall inte helt plötsligt ryckas undan. Jag vill särskilt betona att när ett utskott hamnar i en så låst och svår situation som den utbildningsutskottet hamnade i under hösten 1983 är det ytterst angeläget att för de aktuella frågorna fortsättningsvis forma en sådan handläggningsordning, att riksdagsledamöternas motionsrätt inte försvinner. Utan tvekan fanns det i detta ärende alternativ när det gäller hur frågan kunde ha handlagts. Då vi nu studerar utbildningsutskottets betänkande kan vi konstatera att utskottet föreslår att det vid Karolinska institutet i Stockholm skall bli en neddragning med 90 platser på läkarlinjen redan kommande budgetår. Till nöds kan vi acceptera detta förslag. Men utskottet går betydligt längre. Utskottet har fattat ett principbeslut om att förorda att ytterligare 90 platser skall avvecklas på läkarlinjen — dock inte i Lund, Malmö eller Umeå. Varför skall de två regioner som det därvidlag är fråga om undantas? Var finns motiveringarna för att friskriva dessa två regioner från framtida nedskärningar av antalet utbildningsplatser? Utbildningsutskottet vidtar här ytterligare en ovanlig åtgärd, nämligen att redan i förväg peka ut vilka regioner som skall drabbas av den fortsatta nedskärningen — ett nytt förslag som läggs helt över huvudet på oss som representerar de regioner som inte är friskrivna för framtiden. Vi motsätter oss kraftigt en sådan ytterligare nedskärning, och det gör vi av följande skäl. En ytterligare neddragning om 90 platser skulle halvera utbildningskapaciteten på läkarlinjen vid institutet. Detta i sin tur skulle få allvarliga konsekvenser för den medicinska forskningen vid institutet, eftersom rekryteringsbasen till forskningen på ett drastiskt sätt skulle komma att minska. Karolinska institutet har, som bekant, en högtstående medicinsk forskning och ett gott internationellt anseende, som det är viktigt att slå vakt om både för Sveriges del och för Stockholmsregionen. Jag behöver bara erinra kammaren om Karolinska institutets roll i nobelprissammanhang. Naturvetenskapliga forskningsrådet gör utvärderingar av forskningen på så sätt att man noterar hur ofta svenska forskare citeras i internationell vetenskaplig litteratur. Inom biomedicin — ett av de viktigaste nya områdena inom medicinen — intog forskare från Karolinska institutet en tätposition i landet. Karolinska institutet svarade för hälften av sådana citat jämfört med samtliga andra högskolor och universitet i landet. Karolinska institutets internationellt goda anseende är av vikt för Sverige genom de möjligheter som därmed skapas att vidga forskningskontakterna. Regeringen understryker i forskningspropositionen att ett litet land måste kunna hänga med och tillgodogöra sig de senaste forskningsresultaten genom vidgade internationella kontakter samtidigt som man vidareutvecklar sina egna specialiteter. Karolinska institutets tätposition härvidlag måste bevaras. Jag vill också peka på att Karolinska institutet genomfört en reformering av läkarutbildningen, så att fler samhällsmedicinska ämnen nu ingår, t.ex. öppenvård, långvård och allmän medicin. I detta avseende har läkarutbildningen vid institutet kommit längst i landet. Omläggningen innebär också att man måste repliera på en stor primärvårdsorganisation. Här har Stockholmsregionen stora fördelar just genom en väl utbyggd primärvårdsorganisation och ett varierande patientunderlag. En ytterligare neddragning av utbildningskapaciteten går heller inte att försvara med tanke på läkarbristen i länet. Särskilt i de södra länsdelarna är det fortfarande mycket svårt att fylla vakanser på lediga läkartjänster inom den öppna vården. Slutligen: Från vår synpunkt är det viktigt att slå vakt om utbildningskapa citeten också med hänsyn till planerna på ett biotekniskt centrum vid Huddinge sjukhus. Här kan idéer från sjukvården vidareutvecklas och omsättas i nya sjukvårdsprodukter. Sverige är t.ex. en stor importör av sjukvårdsartiklar. Det är viktigt, inte minst med tanke på budgetunderskottet, att inom landet kunna tillverka en mängd produkter på sjukvårdsområdet. Sjukvård och kunskap inom sjukvården är ett område där Sverige kan få en betydande tjänsteexport. Fru talman! Den situation som vi nu befinner oss i ger anledning till att konstruktivt tänka igenom hur vi skall kunna uppnå en mer långsiktig planering för högskoleutbildningen i dess helhet — och inte minst när det gäller läkarutbildningen och en del andra aktuella grupper. Jag utgår från att regeringen nu och i fortsättningen tar krafttag för att åstadkomma en ännu bättre långsiktig planering. Självfallet skall denna planering ske i samråd med berörda regionala organ. Det gäller att undvika att den nuvarande ryckigheten och osäkerheten upprepas.

Fru talman! Jag vill bara kommentera den kritik som Lennart Andersson riktade mot utskottet beträffande handläggningsordningen. Kritiken förvånar mig litet grand. Utskottet har haft till uppgift att behandla en proposition, i vilken det föreslogs att dimensioneringen av läkarutbildningen skall minska med 90 platser. Denna minskning skall ske genom att enheten i Malmö läggs ner. Riksdagen har att fastställa dimensionering och lokalisering av allmänna linjer. Tanslutning till denna proposition har motioner om annan dimensionering och annan lokalisering väckts. Utskottet måste naturligtvis ta ställning. Om utskottet inte anser sig kunna godkänna regeringens förslag till lokalisering, men fortfarande vill acceptera förslaget beträffande dimensioneringen, måste en annan ort eller en annan fördelning mellan orter väljas. Utskottets uppgift kan rimligtvis inte begränsas till att bara säga ja eller nej till framlagda propositioner. Det här är inte något speciellt vid handläggningen av just detta ärende — det speciella är att ärendet har gått ut på remiss och att vi under hand har fått många synpunkter. Alla utbildningsenheter har varit inblandade och de har fått framföra sina åsikter. När det gäller den framtida dimensioneringen av läkarutbildning har utskottet vid behandlingen av dessa frågor, också med anledning av motioner, kommit fram till att det finns skäl att minska läkarutbildningen med ytterligare 90 platser inom den närmaste tvåårsperioden. Vi har inte ansett det vara nödvändigt att fastställa en lokalisering i detta avseende. Vi har ändå funnit skäl att säga att den fortsatta planeringen i detta hänseende bör undanta Malmö och Umeå. Vi har skrivit så utifrån de informationer och det underlag som vi hade vid ärendets behandling. Angående Malmö kan det i denna debatt noteras, möjligen till hugnad för Skåneregionens företrädare, att nedläggningen av tandläkarutbildningen är ett så allvarligt ingrepp, vilket vi är medvetna om, att vi inte tycker att man inom de närmaste åren också skall minska dimensioneringen vid Malmö Allmänna sjukhus.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att vi till nöds kan acceptera det förslag som utskottet nu lägger fram, nämligen att redan nästa budgetår minska antalet utbildningsplatser med 90. Vi gör det trots att vi inte har haft någon möjlighet att yttra oss eller motionera om det förslaget. Min huvudsakliga kritik mot utskottets handläggning riktar sig framför allt mot det avsnitt i betänkandet, där man redan nu tar ställning till var framtida nedskärningar av läkarutbildningen skall ske. Vi anser att utskottet här föregriper händelseutvecklingen genom att redan nu ”Tfriskriva” två regioner, vilka inte skall behöva släppa till några platser i fortsättningen. Då kan man väl tänka sig vilka regioner som skall komma i fråga i fortsättningen. Det är inte svårt att räkna ut. Spetsen är då på nytt riktad mot Stockholmsregionen, trots att vi i dagens läge släpper 90 utbildningsplatser på läkarlinjen. Vi tycker att detta är en stor och verkligt avgörande fråga, och vi upplever det som att förslaget nu läggs över våra huvuden. Vi hoppas att det skall vara möjligt att komma tillbaka till dessa frågor och få bedöma dem utifrån ett mer fullödigt beslutsunderlag. Vi måste få till stånd ett så rättvist beslut som möjligt beträffande hur antalet utbildningsplatser skall fördelas mellan de olika regionerna i framtiden.
Fru talman! För att undvika missförstånd vill jag påpeka att läkarutbildning bedrivs på sex orter i landet. Utskottet har gjort den bedömningen att den fortsatta neddragningen med 90 platser inte bör ske vid enheterna i Umeå och Malmö. Beträffande fördelningen på de övriga orterna har vi i dagsläget inte någon åsikt. Den får bedömas i det fortsatta planeringsarbetet. De övriga orterna är Göteborg, Uppsala, Linköping och Stockholm.

Fru talman! Vpk anser att en nedskärning av antalet platser inom läkarutbildningen bör ske bara om det finns klara belägg för att behovet av läkare verkligen minskar. Regeringen har i sin proposition påpekat att det är svårt att få någon klar bild av det framtida läkarbehovet. När Landstingsförbundet uppvaktade utbildningsutskottet, klargjordes vid en utfrågning att inte heller Landstingsförbundet kunde göra någon som helst bedömning av det framtida läkarbehovet och om det skulle bli något överskott. I dag, fru talman, finns inget läkaröverskott. Vid den senaste översynen i september 1982 fanns det 792 obesatta tjänster i landet. Vid en uppföljande kontroll i oktober 1983 som gjordes i sju län var läget oförändrat. Mot den bakgrunden, med nästan 800 vakanser, är det svårt att känna förståelse för dem som hävdar att vi snart har ett överskott på läkare. Läkarna har alltid varit vana vid att tillhöra en mycket efterfrågad yrkesgrupp. På så sätt har de kunnat ställa villkor som för andra framstått såsom orimliga. För att arbeta på en vårdcentral någonstans i Norrland har de krävt och fått förmåner som inte alltid varit skäliga. Om vi nu minskar läkarutbildningen, är det enligt vpk:s mening risk för att Norrlandskommunerna även i fortsättningen får tävla om att erbjuda bäst förmåner åt eventuella läkare. Många läkare arbetar i dag över 40 timmar per vecka. Om vi får en allmän arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar, kommer enbart detta att innebära att behovet av läkare ökar med 2 500 personer. Jag vill också erinra om att det faktum att läkarna fick igenom sitt jourkompensationsavtal innebär en ökning av behovet av läkare med 1 000 personer. Förändringar i arbetstiden kommer att öka behovet av läkare, men dessa beräkningar bortser man från i det föreliggande förslaget. Varje år antas 1 026 nybörjare till läkarutbildningen. Enligt utskottet motsvarar det med ett visst bortfall 990 intagningsplatser. Men bortfallet är större än så, om man ser till hur många som legitimeras. Endast 790 av antagen kurs legitimeras, och det är väl ändå ett ganska stort bortfall. Bortfallet har också tenderat att öka genom åren. Vad bortfallet beror på, och om vi kan räkna med oförändrat högt bortfall eller högre i framtiden, berörs inte alls i utskottsskrivningen. Det förhåller sig också så att var fjärde legitimerad läkare, som arbetade i Sverige under 1983, hade fått sin utbildning i utlandet. Då undrar jag om det är utskottets mening att vi även i framtiden skall räkna med att andra länder bistår oss med utbildningen av läkare. Fru talman! De oklarheter som jag här har gett exempel på bör redas uti en förnyad behandling av ärendet. Vpk avvisar förslaget om en minskning av läkarutbildningen med 90 platser fr.o.m. budgetåret 1984 87. Men om detta ändå blir riksdagens beslut, och om minskningen skall ske här i Stockholm, vill vi understryka att det då måste avgöras på det lokala planet vid vilket sjukhus minskningen skall ske. Fru talman! Jag instämmer i Björn Samuelsons yrkande på återremiss av hela ärendet om nedskärningar inom högskolan. Om kammaren inte fattar beslut om återremiss, yrkar jag i andra hand bifall till reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Jag hade tänkt att jag skulle ge några spridda reflexioner kring hur svårt det är att vara utbildningsminister, alternativt hur knepigt det är att sitta i presidiet i utbildningsutskottet, men jag skall avstå från det, därför att vi befinner oss i en situation som jag aldrig varit med om tidigare i Sveriges riksdag. Vi skall om en stund ta ställning i ett ärende där det finns ett betänkande från utbildningsutskottet. Om inte mina ögon vilseleder mig, är huvudförslaget där ett förslag som i utskottet stötts av socialdemokraterna och Per Unckel, Rune Rydén, Birgitta Rydle och Göran Allmér, samtliga erfarna utbildningspolitiker i moderata samlingspartiet. Detta förslag, som vi strax skall rösta om, presenteras alltså för denna kammare av socialdemokraterna och moderaterna. Så har det förts en intensiv sakdebatt om detta, och där har väl alla argument ventilerats. Jag har inget behov av att tillföra några nya synpunkter. Men så lämnar Per Unckel beskedet att därför att socialdemokraterna har några ledamöter i denna kammare som kommer från Skåne och känner sig fria att anlägga speciella synpunkter av det skälet, kommer moderaterna inte att rösta för det förslag som deras ledamöter i utskottet har presenterat för kammaren. Fru talman! Jag har inte varit med om en liknande situation. Det är möjligt att det kan ha hänt någon gång tidigare, men jag undrar. Då är frågan: Vad skall man göra i riksdagen i en sådan situation? Vad är det vi skall fatta beslut om? Vilka är det som står för förslaget? Kan man likt Pilatus ta fram ett vattenfat, två sina händer och säga att vi avstår från att rösta om det förslag som vi i utskottet har varit med om att lägga fram? Utgångspunkten för riksdagens arbete är ställningstagande i sak till de ärenden man har att besluta om. Man kan ha en uppfattning om att en utbildning skall läggas ned eller inte läggas ned, men samma person kan rimligen inte ha den uppfattningen att utbildningen både skall läggas ned och inte läggas ned. Det kan finnas de som säger att det är ohederligt att ändra mening. Jag kan inte biträda den åsikten. Om man under en kammardebatt kommer till insikt om att de argument som man tidigare biträdde inte håller, då kan man självfallet ändra ståndpunkt. Man kan säga så här: Jag röstar med företrädarna för ett annat parti därför att debatten har verkat i den riktningen. I själva verket bygger ju kammardebatterna på antagandet att vi skall kunna påverka varandra. Kan man då i en fråga som har ventilerats så grundligt som denna plötsligt säga att man inte har någon åsikt? Det är för mig någonting alldeles nytt. Det må så vara om man inte är insatt i frågan. Men om man har suttit i utskottet, deltagit i behandlingen av ärendet, varit med om att lägga fram ett förslag som vi skall säga ja eller nej till och därefter säger att man inte har någon åsikt i frågan, då är det en ny parlamentarisk uppfinning. Jag tycker inte att det är ohederligt att framföra åsikten att vi bör ta en omgång till i den här frågan. Vi sänder tillbaka ärendet till utbildningsutskottet för att få prövat om de argument som vi band oss för under utskottsbehandlingen håller. Det är ju detta som återförvisningen syftar till. Den är ingen parlamentarisk lek, utan har tillkommit därför att man på nytt skall kunna sakpröva de frågor det gäller. Denna ordning skall man som riksdagsman ha respekt för. Den har ju också att göra med de argument som ventileras i debatterna. Låt mig fråga Ulf Adelsohn, om han är kvar i kammaren, annars Per Unckel: Inser inte moderaterna att de genom sitt besked om att de i sakfrågan lägger ned sina röster medverkar till ett beslut i denna? De medverkar på två sätt, direkt genom att till kammaren ha fört fram beslutsunderlaget och majoritetsförslaget och indirekt genom att släppa fram en majoritet samtidigt som man tvår sina egna händer. Är inte, Per Unckel, en återförvisning till utskottet i ett sådant läge det enda intellektuellt hållbara?

Fru talman! Jag vet inte om Jan-Erik Wikström var i kammaren när jag deklarerade hur moderata samlingspartiet såg på den situation som nu har uppkommit. Bakgrunden till min deklaration var nämligen inte alls någon tveksamhet om vad utskottet har kommit fram till i sak. Det är den bästa lösning som i dag går att uppnå. Jag har ingen annan mening än den jag hade i utskottet när betänkandet fastslogs. Ingenting har heller framkommit sedan dess som ger mig anledning att tro att det finns möjligheter att komma fram till en sakligt sett bättre lösning. Vad vårt ställningstagande att avstå i voteringen om tandläkarutbildningen dikteras av är att de premisser på vilka denna överenskommelse träffades inte längre gäller. Ett antal socialdemokrater i Malmö är uppenbarligen beredda att skära allt vad pipor i vassen heter på vår bekostnad inom ramen för detta beslut. Under sådana premisser diskuterar vi inte med något politiskt parti. En återförvisning till utskottet skulle vara motiverad endast om man tror att det däri ligger en möjlighet eller ett skäl till en annan lösning i sakfrågan. Såvitt jag förstår föreligger det i dag inte några sådana möjligheter eller förhoppningar. Skulle det, som jag sade tidigare, ha visat sig att centern och folkpartiet — efter den process som har varit efter det att utskottsbehandlingen avslutades — hade varit beredda att diskutera det som har varit vår utgångspunkt, nämligen att det är ofrånkomligt att ta bort en enhet av tandläkarutbildningen, då hade situationen varit en annan. Såvitt mig är bekant har folkpartiet och centerpartiet erbjudit moderaterna att i händelse av återförvisning till utskottet ansluta sig till centerns och folkpartiets ståndpunkter. Det är med förlov sagt inget skäl för återremiss.
Fru talman! Jag undrar om kammarens ledamöter blev så värst mycket klokare, för vad Per Unckel i sak säger är: Vi tycker att vi har rätt i sakståndpunkten. Vi har varit med om att lägga fram det här förslaget, men vi vill inte stå för det i kammaren av det ena eller det andra skälet. Det är ändå så att riksdagsarbetet består av ställningstaganden i sakfrågor. Jag kan ha all respekt för att det inom moderata samlingspartiet finns olika uppfattningar om huruvida tandläkarutbildningen i Malmö skall läggas ned eller ej. Det är ingenting att skämmas för att det inom ett parti där det är högt itak finns olika uppfattningar i en sakfråga. Men att både ha en uppfattning i sakfrågor och ändå avstå från att rösta för dessa i kammaren är någonting som jag inte kan förstå.

Fru talman! Det spelar tydligen ingen roll om Jan-Erik Wikström är i kammaren eller inte när jag talar, för han lyssnar ju inte på vad jag säger. Vårt ställningstagande att nu avstå från att rösta i voteringen om tandläkarutbildningen är inte dikterat av att vi kommit till insikt om några nya tankar om tandläkarutbildningen som sådan, utan det är dikterat av att de övriga premisser på vilka utskottets betänkande vilar inte längre är giltiga. Får jag genast deklarera att i det ögonblick då socialdemokraterna säger att det för deras del gäller att de är beredda att en för alla, alla för en, ställa sig bakom överenskommelsen, då kommer moderata samlingspartiet självfallet att rösta för den. Men så länge ett sådant besked inte finns, så länge är vi inte beredda att klä skott för en uppfattning som regeringen har sökt stöd för hos moderata samlingspartiet.
Fru talman! Det är verkligen en underlig situation, det måste jag säga. Det som bekymrar många av oss är den faktiska sakfrågan: Vad händer med dessa utbildningar? Man kan inte springa ifrån sitt ansvar i denna fråga med den argumentation som Per Unckel har valt. Det finns inga möjligheter. Man har ju lagt fram ett förslag för kammaren, medverkat till att detta blivit ett majoritetsförslag, men sedan säger man att man i omröstningen om detta förslag inte skall delta. Det är en parlamentarisk innovation som överstiger mitt huvud. Jag är säker på att moderaterna kommer att få ta konsekvenserna av detta vid den analys som obevekligen följer på ett så pass unikt ställningstagande som detta. Min fråga kvarstår: Kunde man inte fundera över om det möjligen vore intellektuellt mera hållbart att återförvisa ärendet för att få pröva sakfrågan?

Fru talman! Regeringens handläggning av hela detta ärende är mycket märklig. En annan sak som är klart negativ ur beredningssynpunkt är att inte hela detta komplex av frågor som i hög grad berör arbetsmarknadsoch regionalpolitik hänvisats till det aktuella fackutskottet för yttrande, dvs. arbetsmarknadsutskottet. Det är att beklaga, och det är någonting som inte bör upprepas. En remiss till arbetsmarknadsutskottet hade både hunnits med och tjänat saken med att ge ett betydligt bättre underlag. Få kommuner i Sverige — bland likvärdiga kommuner knappast någon — har som Borås fått ta emot hårda ”smällar” under senare år. Den långa och hårda strukturkrisen inom teko har inneburit att antalet arbetstillfällen inom tekoindustrin bara under 1970-talet minskat med ungefär 10 000 i kommunen. Ökningen i andra branscher stannade vid 2 000. Det innebär en total nettoförlust på omkring 8 000 arbetstillfällen. På drygt tio år har befolkningen minskat med nära 11 000 personer eller nästan 1096. Den ensidiga strukturen har medfört att tillskott, inte minst inom serviceoch tjänstemannasektorn, varit mycket angeläget, någonting som riksdagen också har uttalat sig för flera gånger. Utöver skogslänen och den sydöstra delen av Sverige skall Sjuhäradsbygden prioriteras när det gäller statlig lokalisering — detta i avsikt att komma till rätta med de obalanser som rått och den kraftiga nedgång som ägt rum i Borås, både befolkningsmässigt och sysselsättningsmässigt. Att man drar in en kvalificerad verksamhet som denna måste uppfattats som ett slag i ansiktet. Folkpartiet har sagt nej till nedläggningen och vill bevara den aktuella utbildningen i Borås. Alla skäl talar för det. Att följa den socialdemokratiskmoderata koalitionen i utbildningsutskottet som är för en nedläggning i Borås skulle innebära att man förvärrar de djupgående problem som Sjuhäradsbygden och Borås tvingats leva med under lång tid. Därtill står det i direkt strid med statsmakternas regionalpolitiska mål och riksdagens tidigare uttalanden och beslut. Till detta kommer att en nedläggning av dessa utbildningar i Borås snabbt kommer att äventyra hela denna högskola. Nu skall man, fru talman, inte misströsta. Ser vi på det antal motioner också från socialdemokratiskt och moderat håll som stöder vad folkpartiet och centern i sin reservation kräver och som vpk sedermera följer upp, borde det bli stöd för att Borås får en chans att överleva som högskoleort. Folkpartiet har tagit seriöst på nödvändigheten av att minska en del på utbildningarna. På den punkten finns det en betydande enighet här i kammaren. Att följa upp folkpartiets och mittenpartiernas linje skulle innebära att man förenar krav om en aktiv besparing med en rimlig dimensionering av de olika linjerna. Därtill kommer att högskoleenheten i Borås skulle kunna bevaras, till glädje för dem som efterfrågar denna utbildning och till nytta för hela Sjuhäradsbygden. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 till utbildningsutskottets bet..ukande 22, som innebär att förskolläraroch fritidspedagoglinjerna vid högskolan i Borås bibehålls.

Herr talman! Arne Gadd sade ju mycket vettigt i den första delen av sitt anförande, där han bl.a. kritiserade utskottsmajoriteten för att den redan nu hade föregripit en kommande prövning av eventuella nedläggningar av t.ex. läkarutbildningen. Han framhöll också vikten av att bibehålla barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Utskottet är ju inte enigt när det gäller läkarutbildningen, utan det finns reservationer. Jag förutsätter att Arne Gadd och de övriga socialdemokrater som tidigare har kritiserat utskottets ställningstagande på denna punkt till skillnad från moderaterna röstar för den uppfattning som de säger sig företräda, så att vi kommer att få stöd för våra reservationer på den här punkten. Herr talman! Jag kan faktiskt inte låta bli att kommentera det påhopp som Arne Gadd gjorde på Jörgen Ullenhag, eftersom jag tycker att påhoppet var ganska upprörande. Jag kan vitsorda att Jörgen Ullenhag har kämpat hårt för barnomsorgsutbildningarna i Uppsala både i de direkta utskottsöverläggningarna och vid de förhandlingar som vi har fört. Från centerns sida har vi drivit precis samma linje, nämligen den att det gäller att rädda dessa viktiga utbildningar. Arne Gadd förordar tydligen att Jörgen Ullenhag, liksom förmodligen vi andra också, borde ha sålt ut Malmö eller Borås för att rädda Uppsala, trots att vi har uppfattningen att dessa utbildningar bör finnas kvar. Detta är uttryck för en politisk moral som jag har mycket svårt att förstå. Det här rör sig om en fråga som måste behandlas sakligt. Vi är beredda att samverka med alla som vill rädda de här utbildningarna, vilket vi också flera gånger har framhållit. Den enda chansen att rädda någon av de berörda utbildningarna, inkl. Uppsala, är att stödja återremisskravet. Den som menar allvar med att rädda t.ex. Uppsala måste alltså stödja återremissen. Det är den enda reella chansen att få ett annat beslut. Att bara lägga fram ett eget yrkande i förvissning om att det inte kommer att få stöd av kammarens majoritet är inte att i praktiken försöka medverka till en positiv lösning, utan det är i sanning, för att låna ett uttryck av Arne Gadd, att agera som en slingerbult.

Herr talman! Arne Gadds inlägg före middagspausen var närmast tragikomiskt. Alla som har följt den här frågan vet ju att Arne Gadd har saknat förmågan och kraften att övertyga sin egen riksdagsgrupp om angelägenheten av att rädda barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Trots alla de goda sakskälen, trots UHÄ:s yrkande, är det alltså socialdemokraterna som nu kommer att rösta bort barnomsorgsutbildningarna i Uppsala. Självfallet har också moderaterna ett ansvar. Arne Gadd har totalt misslyckats med sin uppgift. Nu är han förstås trängd, och därför kommer han med egendomliga uppgifter om vad som har hänt vid utskottsförhandlingarna. Det är precis som Pär Granstedt har sagt tidigare. Folkpartiets, centerpartiets och vpk:s riksdagsgrupper borde ha accepterat budet om att lägga ned tandläkarutbildningen i Malmö och barnomsorgsutbildningen i Borås för att få behålla utbildningarna i Uppsala, heter det. Nej, Arne Gadd, vi ägnar oss inte åt den typen av kohandel. Vi tycker att alla tre utbildningarna på sakliga meriter skall få vara kvar. Det tycker uppenbarligen även Arne Gadd. Han har den 15 mars i år skrivit i Upsala Nya Tidning: ”Beredningarna” — på UHÄ — ”hade dock kommit fram till enhälliga förslag, som enligt vår mening var väl avvägda. Tandläkarutbildningen föreslogs skäras ned på alla fyra utbildningsorter, men finnas kvar vid samtliga.” Men tala då om för tandläkarna varför Arne Gadd i dag inte är beredd att följa upp den uppfattningen! Exakt de synpunkter som Arne Gadd har gjort sig till tolk för i Upsala Nya Tidning finns i reservationen från folkpartiet och centern — exakt de synpunkterna. Den reservationen innebär att både hans och vår motion bifalls. Det skulle innebära ett bevarande av utbildningen i Uppsala, ett bevarande som Arne Gadd tydligen vill skall gälla även utbildningarna i Malmö och Borås. Herr talman! Det är egentligen ett ganska ynkligt agerande. Arne Gadd tänker nu inte heller stödja återförvisningsyrkandet. Alla vet ju att om vi inte klarar av att få en återförvisning av ärendet, då klarar vi inte heller att få majoritet för ett bevarande av utbildningarna i vare sig Uppsala, Malmö eller Borås. Nu vill jag fråga Arne Gadd: Är Arne Gadd beredd att stödja återförvisningsyrkandet? Det är ju den enda chansen att få behålla utbildningarna. Är Arne Gadd beredd att sedan arbeta för att övertyga sin egen riksdagsgrupp om att man skall behålla utbildningarna i Uppsala? Den möjligheten har han ju om vi får en återförvisning. Den möjligheten har han inte om det blir nej på yrkandet om återförvisning och ett beslut om nedläggning i dag, som hans egen grupp tänker rösta för. Svara på de här frågorna, Arne Gadd, i stället för att hitta på konstigheter om vad som hänt vid förhandlingarna! Det finns flera från alla partier som kan vitsorda att exakt den beskrivning som Pär Granstedt och jag har gett här är korrekt.
Herr talman! Med anledning av Arne Gadds anförande vill jag betona att utskottets förslag beträffande barnomsorgsutbildningen i Uppsala innebär ett bifall till den s.k. besparingspropositionen som regeringen lade fram i oktober. I en gruppmotion av moderaterna tillstyrktes propositionens förslag. Här fanns således inga behov av kompromiss för att få en majoritet. Detta förhållande måste framföras tydligt här och nu för att det inte skall spridas ytterligare missförstånd när det gäller resonemanget om vad som gett anledning till kompromissen. Remissförfarandet var verkligen allvarligt menat. Vi har på flera väsentliga punkter följt remissinstansernas förslag. Forskningsanknytningen av barnomsorgsutbildningen har jag redan kommenterat i mitt inledningsanförande. Med hänsyn till att denna forskningsanknytning är en regional verksamhet och att förskollärarutbildning finns vid flera enheter i regionen, har vi bedömt att den bör kunna fortsätta även om förskollärarutbildningen i Uppsala läggs ned. Det fanns andra motiv — det har jag anfört tidigare — för att trots allt lägga ned förskollärarutbildningen i Uppsala. Slutligen när det gäller framtiden: Självfallet är vi i utbildningsutskottet beredda att arbeta för en utbyggnad av förskollärarutbildningen när arbetsmarknadssituationen ger anledning till det. Men f.n. kan vi inte bedöma arbetsmarknadssituationen på annat sätt än att vi måste minska utbildningen för att inte ytterligare förstärka och förlänga den arbetslöshetskö som finns bland förskollärarna.

Herr talman! Det är nästan litet genant att föra den här debatten med Arne Gadd. Han lyssnar uppenbarligen inte på vare sig Pär Granstedt eller mig. Vi säger att vi motionerat om bibehållen utbildning i Uppsala, Borås och Malmö. UHÄ stöder vår uppfattning. Det är klart att vi då inte springer ifrån vår egen åsikt. Vi slogs för Uppsala. Vi slogs för Malmö. Vi slogs för Borås. Men, Arne Gadd, vi säljer inte ut en utbildning mot en annan. Menar Arne Gadd att vi skulle ha gjort det? Enligt Upsala Nya Tidning tycker han inte det. Där sägs att han vill bevara tandläkarutbildningen i Malmö. Ge nu ett klart besked på den punkten! Skulle vi ha accepterat nedläggning i Malmö och Borås för att få behålla utbildningen i Uppsala? Menar Arne Gadd det? Ge oss ett svar på den frågan! Försök inte att smita undan! Arne Gadd tar inte ens upp frågan om återförvisning. Han gör som en del partivänner gör: Han håller öppet för att säga nej till återförvisning och därigenom sänka utbildningarna. Det är ju faktiskt vad det handlar om. Ingenting kan dölja det. Alla som demonstrerat i dag och alla som följer debatten, från Borås, Uppsala och Malmö, liksom en rad andra som yttrat sig i frågan, kräver att ärendet återförvisas. I så fall borde Arne Gadd kunna utnyttja litet av sitt inflytande i riksdagsgruppen och försöka, på goda grunder, övertyga sina partivänner att träffa en uppgörelse med oss om att utbildningen i Uppsala skall behållas. Min andra fråga blir: Tänker Arne Gadd rösta för återförvisning av ärendet? Lars Eric Ericsson, som är kommunalråd i Uppsala och vice ordförande i Kommunförbundet och som är väl bekant för Arne Gadd, skrev följande i Aftonbladet den 11 april: ”Min vädjan till ledamöterna i riksdagen är därför: Återremittera nedläggningsförslaget på torsdag! Låt regering och utskott ta sig en ny funderare. Det skulle gagna partiets trovärdighet och det skulle gagna forskningen och barnomsorgen!” Vi i folkpartiet har motionerat för Uppsala. Vi i folkpartiet har under utskottsbehandlingen arbetat för Uppsala. Vi har reserverat oss till förmån för Uppsala. Alla folkpartister kommer att rösta för Uppsala. Det är socialdemokraterna som kommer att rösta bort Uppsala, om nu den olyckan skulle inträffa. Den kan Arne Gadd emellertid förhindra genom att stödja kravet på en återförvisning.
Herr talman! Måhända är det min erfarenhet av avståndens betydelse som gör att jag ändå ser en möjlighet att inom den region som det här är fråga om — Uppsalaregionen — arbeta med dessa frågor, även om utbildningen i Uppsala läggs ned. Reseavståndet mellan Gävle och Uppsala t.ex. är för oss som bor litet längre norrut inte särskilt imponerande. Sedan när det gäller hänvisningen till alternativt sparförslag från Uppsala universitet. Det är på något sätt, tycker jag, som att diskutera ett byte med äpplen och päron. Vad det handlar om är en neddragning av förskollärarutbildningen med 354 platser och att göra det på ett sådant sätt att största möjliga besparingseffekt uppnås. Då kan man inte plötsligt ersätta med helt andra utbildningar. Det är ju inte på något sätt fråga om en ackordsgivning speciellt för Uppsala universitet. När det gäller andra alternativa sparförslag finns det rika tillfällen att återkomma. UHÄ är redan ute med sådana propåer, som har gått på remiss till samtliga utbildningsenheter.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1983/84:40 föreslagit att fritidspedagogoch förskollärarlinjerna vid universitetet i Uppsala läggs ned. UHÄ:s styrelse, som avgivit yttrande över propositionen, har enhälligt förordat att utbildningen på dessa linjer blir kvar i Uppsala — låt vara i begränsad omfattning. UHÄ:s motiv är mycket klara och entydiga.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 En nedläggning av nämnda utbildningar skulle därför få allvarliga konsekvenser för barnomsorgsutbildningarna även vid andra högskolor.” Den myndighet som på riksplanet har att handlägga hithörande frågor hävdar alltså att man på ett helt annat sätt integrerat dessa linjer vid Uppsala universitet än vad som skett vid övriga universitet. UHÄ anser också att en nedläggning i Uppsala skulle få allvarliga konsekvenser för barnomsorgsutbildningen även vid andra högskolor. Därmed torde man i detta fall kunna avfärda det tal som eljest lätt uppkommer att motståndet mot en nedläggning är bypolitik som enbart syftar till att gynna lokala intressen. Säkert är fritidspedagogoch rorskolararutbilaningen bra på de flesta, kanske på alla håll där den bedrivs. Men i Uppsala har den — enligt UHÄ — unika kvaliteter. Utbildningsutskottet har ändå valt en annan linje än UHÄ. Med hänvisning till att klasslärarutbildning saknas i Uppsala förordar man att även fritidspedagogoch förskollärarutbildingarna där skall läggas ned. Och visst är väl samverkan mellan barnomsorgsoch klasslärarutbildning av ett visst värde. Men att göra detta till enda kriterium, när man av arbetsmarknadsskäl måste krympa utbildningsvolymen, är inte rimligt. Ty i stället för denna kontaktyta kan Uppsala erbjuda forskningsanknytning av undervisningen och samverkan med vetenskapliga institutioner av skilda slag. Därmed skapas en eftersträvansvärd högskolemiljö där utbildning och forskning stimulerar varandra. Som exempel på forskningsområden av intresse i sammanhanget kan nämnas undersökningar av den skolförberedande metodiken i förskolan och övergången mellan förskola och grundskola, vidare utvecklingsarbete om den naturorienterande undervisningen i förskolan och frågor om barn och kultur. I ett projekt vid psykologiska institutionen äger en samverkan rum med lärare och studerande på förskollärarlinjen; liknande samarbete finns också med pedagogiska och statsvetenskapliga institutionerna. Hur kan då först regeringen, sedan utskottet, komma dithän som man har gjort? Jag tror det har att göra med arbetsmetodiken. Dels har utbildningar av skilda slag lagts samman i ett slags rättvisepaket, där var och en skall få sin olycka ur Pandoras ask. Dels, och kanske viktigare, har man ställt helt fel fråga. Man har frågat: Vad kan vi skära bort? I stället borde man har frågat: Vad vill vi har kvar? Det är mycket svårare att skära ned än att bygga ut. När man expanderar vill många vara med och få en bit. När kakan krymper vill ingen avstå. Därför kräver nedskärningar mer av sakliga överväganden och tillåter mindre av improvisationer än utbyggnader. Men hanteringen blir lätt den omvända. Det seriösa arbetet måste gå ut på att söka hitta en långsiktigt riktig dimensionering och lokalisering. Därför skall man först fråga sig: Vad vill vi ha kvar när vi nått balans? Vad är särskilt värt att slå vakt om? En del av detta kanske i och för sig rent tekniskt är ganska lätt att göra sig av med — men trots det omistligt. Hade man ställt frågan så, tror jag att barnomsorgsutbildningen i Uppsala hade hamnat mycket högt bland det som borde behållas. Därför måste det kännas svårt för dem som med en helhjärtad insats skapat den här utbildningen, som jag inledningsvis lät UHÄ betygsätta. Herr talman! Detta ärende har präglats inte endast av en för alla besvärlig hantering av sakfrågorna utan även av försök från en del håll att slå politiskt mynt av situationen. Jag uppfattar kravet på återremiss som ett uttryck för detta. I motion 92 har Ingegered Troedsson och jag yrkat att barnomsorgsutbildningen i Uppsala skall behållas, dock i begränsad omfattning. Jag yrkar bifall till denna motion. Däremot är vi inte beredda att stödja reservation 1 i betänkande 22, som kan förmodas stå mot utskottets hemställan i huvudvoteringen. Den reservationen berör såväl Borås som indirekt vissa andra utbildningar i Uppsala än den jag talat om och erbjuder ingen tillfredsställande helhetslösning i frågan. I en sådan votering kommer vi att avstå. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i föreliggande betänkanden.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 22 föreslås bl.a. att förskolläraroch fritidspedagogutbildningen vid Uppsala universitet skall avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1984. Utskottet har konstaterat att det f.n. förekommer arbetslöshet inom yrkesgrupperna i fråga och att det, av det skälet samt av besparingsskäl, finns anledning att begränsa platserna inom utbildningen. Eftersom det har funnits en stor majoritet för den uppfattningen, borde det också ha varit möjligt att komma fram till en gemensam lösning för hur en nödvändig nedskärning skall ske. Ja, det borde faktiskt ha varit ganska enkelt med tanke på att UHÄ och Uppsala univer: = t har presenterat ett väl underbyggt förslag, som till på köpet ger större s, reffekt än det som föreslås i propositionen. Det helt naturliga borde i det här läget ha varit att samtliga partier, i likhet med centerpartiet och folkpartiet, ställt sig bakom detta förslag. Som enda egentliga skäl för att lägga ner förskolläraroch fritidspedagogutbildningen vid Uppsala universitet anger utskottet avsaknaden av klasslärarutbildning på platsen. Med det mycket svaga motivet är man alltså beredd att offra den helt unika och framtidsinriktade utbildningsform som nu finns vid universitet. Ett synnerligen omfattande arbete har där lagts ned på att få till stånd ett naturligt samband mellan lärarutbildning och forskning. Man håller t.ex. på med att utveckla ett program för forskning i barnkunskap i samarbete med övriga högskoleenheter inom regionen. Det är tänkt att verksamheten skall leda till ett forskningsprogram om barn med tvärvetenskapligt inriktade projekt, där bl.a. barnomsorgsutbildningen skall ingå. Ett flertal forskningsanknutna projekt är på gång och inriktade på att utveckla innehållet i barnomsorgen. För utvecklingen inom barnomsorgen vore det naturligtvis ytterst beklagligt, om man med ett riksdagsbeslut skulle riva ned det som man under ett antal år systematiskt har byggt upp vid Uppsala universitet. Från regeringen har man i dag påstått att det bör vara fullt möjligt att bibehålla den uppnådda kopplingen mellan utbildning och forskning, även om man lägger ned utbildningen i Uppsala. Med sådana påståenden bekräftas misstanken att man från regeringens och utskottsmajoritetens sida föga har satt sig in i hur verksamheten fungerar. UHÄ har bl.a. konstaterat att barnomsorgsutbildningen vid Uppsala universitet är unik vad gäller kunskapsutveckling och integrering av de olika linjerna. En nedläggning av nämnda utbildning skulle därför få allvarliga konsekvenser även för andra högskolor, hävdas det. Mot bakgrund av att alla partier, inte minst det socialdemokratiska, har uttalat sig för satsningar på forskning och utvecklingsarbete inom barnomsorgen är det högst anmärkningsvärt att man i det här läget anser sig ha råd med att spoliera en sådan kunskapsresurs som förskolläraroch fritidspedagogutbildningen vid Uppsala universitet. Man har från regeringspartiets sida i den här debatten ägnat många ord åt att försöka skapa en hjältegloria kring det förväntade beslutet. Men inte blir man hjälte bara därför att man fattar ett dåligt beslut, inte ens om man gör det med hjälp av nedlagda moderatröster. Jag vill instämma med Pär Granstedt och Jörgen Ullenhag. Om Arne Gadd verkligen menar allvar, när han säger sig vilja bibehålla förskolläraroch fritidspedagogutbildningen i Uppsala, borde han ha biträtt återremissyrkandet. Ett yrkande ytterligare för knappast frågan närmare en positiv lösning. Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till återremissyrkandet.

Herr talman! Vem är det som har intresse av att skära ned i den offentliga sektorn — eller den gemensamma sektorn, som är ett bättre uttryck? Vilka intressen är det som driver nedskärningen av vård, utbildning, barnomsorg och andra verksamheter, som samhället försöker hålla sina medborgare med? Vilka är det som är intresserade av att skära ned och strukturrationalisera, som det så vackert heter, i företag i det privata näringslivet och i det statliga näringslivet, att föröda hela orter, att sätta folk på flyttlassen och att lägga ned fabriker, antingen det rör sig om stålverk eller textilindustrier? Vilka gör det, inte av samhällsekonomiska intressen utan av omsorg om de privata vinstintressena?

Vi vet alla vilka grupper i samhället som arbetar för sådana förändringar. Det är högern, och det är då inte enbart högern i dess mest extrema yttring som moderata samlingspartiet, utan högerkrafterna finns uppenbarligen vitt utbredda i Sverige i dag. Högerkrafterna, som framför allt representeras av moderaterna, ser ett hoti det starka samhället. Det har de alltid gjort. De har alltid varit rädda för att människorna skall ägna sig åt solidariska lösningar, åt samfällda lösningar, åt samhälleliga lösningar, alltså lösningar som man inte direkt kan tjäna pengar på, vilket ju är högerns ideal. Under det senaste decenniet — det är inte för första gången, men det har varit mera uttalat den senaste tiden — har det gällt industrin. Det har gällt gruvoch stålarbetare i Bergslagen. Det har gällt varvsarbetare i Göteborg och Landskrona. Det har gällt tekoarbetare på många ställen i de distrikt där man har sådana industrier. Nu gäller det bl.a. dem som arbetar med barnomsorg. Det är i princip ingen skillnad. Det är frågan om att slå ut samhällsstrukturer som man upplever som besvärliga och som man vill bli av med. När det gäller barnomsorgen, som jag gärna vill säga några ord om, eftersom jag kommer från Uppsala och vill beröra barnomsorgsutbildningen där, är det ju inte bara själva utbildningen — i det här fallet i Uppsala och på andra ställen — som man vill komma åt, utan det är hela barnomsorgsverksamheten. : Moderaterna och andra högermän vill inte ha någon samhällelig barnomsorg. Den är ett hot mot deras intressen. De har alltid kämpat emot barnstugorna — här i Stockholm, på andra industriorter och över hela landet. Högerkrafterna har varit rädda för de värderingar och ideal som förts fram i de här sammanhangen, när man har försökt lära barnen att samverka i stället för att konkurrera. Man har försökt i utbildningen, i Uppsala och på andra ställen, att driva dessa ideal, att lära de unga människor som skall ta hand om barnen i samhällets barnomsorg hur de skall lära dem att vara solidariska, att uppträda kollektivt osv. Det är därför som man får de här angreppen, och det är naturligtvis därför som moderaterna som politiskt parti har gått med på kompromissen, uppgörelsen eller vad man skall kalla det för, som vi nu har hört talas om i flera timmar. Och det förvånar mig inte. Det är helt logiskt. Högern har sina ideal och slåss för dem och har naturligtvis sin fulla rätt att hålla på med det. Vad som är beklämmande är ju att socialdemokratin har gått hand i hand med de reaktionära intressena, i detta som tyvärr i så många andra fall under de senaste åren. Vi har gång på gång fått se hur socialdemokrater och moderater har omfamnat varandra i viktiga politiska frågor. Det kan ha gällt kärnkraftsutbyggnaden, det kan ha gällt militäranslagen, det kan ha gällt den ekonomiska politiken i stort. Gång på gång ser vi hur de som kallar sitt parti arbetarparti inte finner det särskilt märkvärdigt att göra upp med företrädare för de mest extrema högerståndpunkter och tillsammans med dem driva en politik som går direkt emot deras intressen som de säger sig slå vakt om. Nu är det i fråga om utbildningen som man omfamnar varandra. Vad blir nästa omfamning mellan SAP och M? Det har talats om att barnomsorgsutbildningen i Uppsala, och för den delen också på andra håll, är överdimensionerad, att man inte skall utbilda ungdomar till förskollärare och fritidspedagoger för att sedan kasta ut dem i arbetslöshet. Georg Andersson sade i förmiddags att man kan se det så att dessa kategorier naturligtvis inte skulle hamna i arbetslöshet om barnomsorgen byggdes ut, och det är alldeles riktigt. Det finns inget överskott på förskollärare och fritidspedagoger, om man bygger ut verksamheten och t.o.m. nöjer sig med att uppnå de ganska lågt satta målen som gällde för några år sedan. Varför sker då inte detta? Ja, det har partikamrater till mig redan omtalat i denna debatt. Det sker inte, därför att man är mer intresserad av att, som här har nämnts, satsa pengar på t.ex. satelliter. En annan stor satsning sker på det militära området. Till detta går det att på ett litet kick skaka fram två miljarder kronor — det är inget problem. Som vanligt handlar det om politisk vilja och inget annat. Jag skall inte redovisa de olika utbildningar som det rör sig om. Fullständiga sådana redovisningar har redan gjorts. Låt mig i stället säga något om socialdemokraterna från Uppsala. Arne Gadd har med emfas anslutit sig till ungefär samma åsikter som jag här har talat för. Han talade om arbetarrörelsens ideal, värdet av en bra barnomsorg, en bra utbildning osv. Jag tycker det är ganska beklämmande att höra honom säga detta. Det är bara ett sätt att försöka klara ansiktet hemma i Uppsala. Jag kan inte förstå att inte socialdemokraterna på Uppsalabänken ställer sig bakom återremisskravet. Det står nämligen alldeles klart att behandlingen i utskottet inte kommer att bli densamma en gång till. Det har förts många och långa debatter i dessa frågor, och pressen har blivit stark på många. Vi har hört hur ni socialdemokrater och moderater har psykat varandra här i kammaren. Därför tror jag inte att utbildningsutskottets moderater och socialdemokrater eller era partier på nytt skulle våga lägga fram samma förslag. En återremiss är således en mycket lämplig och bra åtgärd. Nu händer väl samma sak som vi har sett i så många andra sammanhang, exempelvis beträffande JAS-problematiken. Då gick det bra för socialdemokraterna att låta fredsvännerna rösta emot det framlagda förslaget. Det gick också bra att släppa fram socialdemokraterna från Linköping och låta dem rösta med borgarna för JAS. Sedan kunde partiets huvudström med, som = Nr 125 man trodde, bibehållen självaktning fortsätta att driva sin politik. Jag tycker att det är mycket svagt. - Se 5 SR Jag vill uppmana Arne Gadd och övriga socialdemokrater på Uppsalabän Pp ken att rösta för en återremiss, om ni verkligen menar allvar med det ni säger. Lökar och Det skulle innebära ett nytt försök att rädda dessa utbildningar. Att däremot å et skulle innebära ett nyt g läremt jändläkandbild. rösta för en motion, där ni vet att ni blir nedröstade, och sedan använda det som alibi för att ni har gjort något för förskollärarutbildningen i Uppsala, det tycker jag är svagt.

Herr talman! Utskottet framlägger i detta betänkande inte bara förslag om en nedläggning av förskolläraroch fritidsledarutbildningen i Uppsala, Borås och Visby. Man redovisar också ett framtidsperspektiv som går ut på att motsvarande nedskärningar måste göras vid andra högskoleenheter. Det som speciellt oroar mig är att utskottet, som jag bedömer det, kategoriskt ställt sig bakom föredragande statsrådets uppfattning om att kommande minskningar i första hand skall ske vid de högskolor där klasslärarutbildning saknas. Vilka är då dessa högskolor och utbildningsenheter? Det står inte i betänkandet. Jo, förutom i Uppsala och Borås finns de i Eskilstuna/Västerås, Halmstad och Örebro. Dessa är alltså de orter som enligt betänkandet i första hand skall drabbas av minskningar, eller kanske troligare av nedläggning, om eventuellt beslut i dag skall tolkas på det sättet att besparingarna i fortsättningen skall ske i form av nedläggning av hela enheter. Jag bestrider inte att det finns ett samband mellan klasslärarutbildning och förskollärarutbildning. Men varför så kategoriskt fastslå detta på det sätt som utskottet har gjort? De medelstora högskolorna i Växjö, Karlstad och Örebro har visat sig vara väl fungerande enheter. De är flexibla, välorganiserade och genom sin storlek lämpliga, utan byråkratiskt krångel och sektorstänkande, för utbyte av erfarenheter inom olika utbildningsgrenar. De här högskolorna är nu i ett framtidsperspektiv hotade även i fråga om andra områden och kan därigenom förlora en mycket stor del av sin utbildning. Är det inte så, herr talman, att förskolläraroch fritidsledarutbildning också har andra värdefulla ”samarbetspartner” än klasslärarutbildning? I Örebro finns en väl fungerande social linje. Förskolorna sorterar normalt under socialförvaltningarna, och man skall inte underskatta betydelsen av utbyte av erfarenheter mellan förskolan och den sociala linjen. I Örebro finns också utbildning av musiklärare. Många gånger har det betonats hur viktigt det är att sång och musik också utvecklas inom förskolan. Här kan högskolan i Örebro berika utbildningen av förskollärare. Jag kan också nämna utbildningen av gymnastiklärare som finns i Örebro. Jag har med den här exemplifieringen velat redovisa hur en rad utbildningar mycket väl kan kompensera att klasslärarutbildning inte finns i Örebro. 119 Med tanke på den kännedom som de socialdemokratiska och moderata riksdagsledamöterna från Örebro län rimligen har om högskolans i Örebro stora kontaktyta vore det rimligt att dessa ledamöter röstade för återförvisning av ärendet, så att utskottet kan se över den olyckliga skrivning som sätter Örebro i första rummet för kommande nedläggningar. Min fråga är: Är de moderata och socialdemokratiska ledamöterna från Örebro län beredda att medverka till återremiss? Jag vänder mig nu till Bengt Wittbom från moderaterna och Helge Hagberg från socialdemokraterna. Slutligen, herr talman, bedömer jag att förskollärarutbildningen och fritidslärarutbildningen i Örebro är allvarligt hotade om utskottets förslag bifalles. Jag biträder återremissyrkandet.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på dagens debatt, men jag måste säga att jag i mina vildaste fantasier inte trodde att jag skulle bli inblandad i den. Jag kan inte uppfatta Lars Ernestams inlägg på annat sätt än att det här är ett försök från folkpartiets representant i Örebro län att fånga en fågel i flykten eller skära pipor i vassen, eller hur man nu brukar säga. Jag begriper inte riktigt hur man kan få in Örebro i debatten. Jag slog snabbt upp reservationen från folkpartiet och centern. Den reservationen står, såvitt jag förstår, Lars Ernestam bakom. Jag kanske har läst fel, men det står i alla fall på s. 14 i betänkandet när det gäller UHÄ:s synpunkter på neddragningar av dessa utbildningar: ”För att nå samma totala minskning av antalet nybörjarplatser och samma totala besparing som föreslås i propositionerna bör minskningar av antalet nybörjarplatser göras även på andra orter. Dessa minskningar bör i enlighet med UHÄ:s förslag” — detta förslag har folkpartiet, såvitt jag förstår, höjt till skyarna här i dag som någon sorts högre visdom — ”avse högskoleenheterna i Stockholm, Falun-Borlänge, Örebro, Lund-Malmö, Luleå, Eskilstuna— Västerås, — — —.” Även om detta inte skall bli någon Örebrodebatt — jag tycker att det verkar aningen malplacerat att resa frågan om högskolan i Örebro nu — vill jag ändå tillägga följande. Det övriga arbete som UHÄ bedriver när det gäller de framtida förändringarna inom den del av undervisningsväsendet som avser högre utbildning kommer, efter vad jag har förstått, att innebära mycket stora nedskärningar i Örebro. Min fråga blir: Står Lars Ernestam bakom också dessa UHÄ-förslag, som alltså leder till mycket kraftiga minskningar av högskolan i Örebro? Jag beklagar, herr talman, att jag var tvungen att gå upp i debatten. Det är synd att Lars Ernestam nu reser frågan om högskolan i Örebro. Den diskussionen får vi föra tids nog. Det är bra om både jag och Lars Ernestam har ett hyggligt underlag att föra den debatten på. Det har vi inte i dag, åtminstone inte Lars Ernestam.

Herr talman! Jag vill svara Lars Ernestam att det inte finns någonting som säger att enbart avsaknaden av klasslärarutbildning på en ort skulle vara kriteriet för att man skall lägga ned förskollärarutbildningen på den orten. Det har dock sagts i utbildningsutskottets betänkande 22 att det faktum att det inte anordnas klasslärarutbildning i Uppsala och Borås är ett av motiven till det här aktuella nedläggningsförslaget. i; Utbildningarna för förskollärare och fritidspedagoger i Örebro är, som vi bedömer det, på den miniminivå som man kan försvara. Om det kommer förslag till ytterligare inskränkningar i Örebro handlar det faktiskt om nedläggning. Det tror jag inte att vi har anledning att i dag ta ställning till. Det finns, som jag har sagt, fler kriterier vid en bedömning av om man skall tvingas lägga ned förskollärarutbildningar än avsaknaden av klasslärarutbildning på orten.

Herr talman! Det finns ett ordspråk som säger att man skall stämma i bäcken och inte i ån. Det är för att vi skall stämma i bäcken som jag i dag har tagit upp frågan om högskolan i Örebro. Den diskussion som vi har haft visar hur viktigt det är att de olika frågeställningarna i god tid kommer in i bilden. När Bengt Wittbom citerade vår reservation fick han läsa upp ganska många ortnamn. Han fick börja med Stockholm och sluta med Göteborg, och det fanns en lång rad ortnamn däremellan. Enligt vårt förslag skulle utbildningen i Örebro endast minskas med 12 platser. Det är mycket marginellt och påverkar inte utbildningen. Problemet är emellertid att utskottet i sin skrivning i betänkandet klart hänvisar till vissa orter. Det är inte en lång rad orter, Bengt Wittbom, utan tre. Den största högskola som berörs är den i Örebro. Helge Hagberg sade i sitt inlägg att det inte enbart är klasslärarutbildningen som skall tas med i bedömningen. Det är ett värdefullt besked från Helge Hagberg. Jag hoppas att Helge Hagberg i fortsättningen skall verka för att det blir ett brett spektra av frågeställningar som man tar hänsyn till. För mig är det något oroande att Helge Hagberg ändå är beredd att rösta för utskottsmajoritetens förslag. Jag vill, herr talman, slutligen bara läsa upp” vad som står i betänkandet: ”Föredragande statsrådet anför som sin mening att — — — en minskning av planeringsramarna för barnomsorgsutbildningarna därför i första hand bör göras vid enheter där klasslärarutbildning inte finns. Utskottet delar denna uppfattning.”

Herr talman! Jag ber om ursäkt en gång till, men jag måste också utnyttja min andra replik. Kontentan av vad Lars Ernestam sade är alltså att han är beredd att rösta för en minskning på tolv platser medan jag är beredd att rösta för ett bibehållande. Det är den faktiska situationen. Hur man kan göra en fråga av det begriper jag inte, men det kanske är någon sorts insikter i de högre sfärerna som endast finns hos Lars Ernestam. Jag vill ännu en gång läsa upp detta stycke: ”För att nå samma totala minskning av antalet nybörjarplatser och samma totala besparing som föreslås i propositionerna bör minskningar av antalet nybörjarplatser göras även på andra orter. Dessa minskningar bör i enlighet med UHÄ:s förslag avse högskoleenheterna i Stockholm, Falun-Borlänge, Örebro, Lund-Malmö, Luleå, Eskilstuna-Västerås, Gävle-Sandviken, Linköping, Kristianstad och Göteborg.” Detta står i reservationen. Lars Ernestam var t.o.m. så hygglig att han upplyste mig om hur många platser det gällde i Örebro — det står inte här — nämligen minus tolv platser. Det är möjligt att Lars Ernestam har larmat lokalradion och Nerikes Allehanda, och då får de chansen att berätta för väljarna i Örebro att Lars Ernestams försök att skära pipor i vassen resulterade i att länsinvånarna nu upplyses om att herr Ernestams röstning i riksdagen minskar antalet platser med tolv och Bengt Wittboms röstning i riksdagen bibehåller antalet platser och ger vår utbildning en förstärkt situation. Det har sagts från många auktoriteters sida att forskningen i Uppsala på detta område behöver anknytning i en utbildningsverklighet. Den finns i Örebro, och jag kan inte begripa annat än att Örebros ställning förstärks, eftersom denna utbildning också ligger vid den större utbildningsenheten i regionen. Slutligen, herr talman, är det alltså så att Lars Ernestam röstar för en minskning på tolv platser och Bengt Wittbom röstar för ett bibehållande av antalet platser. Orten Örebro är inte ens nämnd i majoritetens skrivningar, men i Lars Ernestams reservation står det svart på vitt. Jag vill bara tacka Lars Ernestam för denna chans att klargöra vad länets riksdagsledamöter egentligen står för i denna fråga när det gäller Örebro.

Herr talman! Det var olyckligt att Lars Ernestam fokuserade och drog uppmärksamheten till Örebro i denna debatt. Det hade varit bra om så inte hade skett. Jag vill erinra om att de besparingar och de neddragningar av elevplatser som sker på förskolläraroch fritidspedagogområdet till stor del är koncentrerade till Uppsala högskoleregion. Det är väl rimligt att dra en slutsats av det, nämligen att för framtiden borde flera högskoleregioner vara delaktiga i de neddragningar som är nödvändiga på grund av bl.a. sysselsättningen för förskollärare och fritidspedagoger. Jag vill alltså avvisa Lars Ernestams tolkning av betänkandet — att man utpekar någon speciell ort, som i detta fall Örebro. Utskottsmajoriteten har icke haft sådana tankegångar. Vill Lars Ernestam göra denna tolkning för egen del får den gälla bara för honom och icke för utskottet som sådant.

Herr talman! Bengt Wittbom gjorde det litet lätt för sig i diskussionen när han talade om de tolv platserna. Till att börja med vill ju moderaterna i en reservation ha lägre planeringsramar för förskolläraroch fritidspedagoglinjerna. Vidare — och det är det viktiga, Bengt Wittbom — är det fråga om framtidsperpektivet. Risken är att vi i en framtid får en nedläggning av hela enheten i Örebro, om man skall följa den skrivning som finns i utskottets betänkande. Vi kan i det här sammanhanget bortse från den minskning med tolv platser som nu skall genomföras. Det är risken för en total nedläggning kommande år som jag talar om. Helge Hagberg säger att jag inte skall fästa mig så mycket vid utskottets skrivning. Men jag har läst innantill vad som står där, och det är de ord jag åberopade. Om Helge Hagberg kan tolka skrivningen som att också andra utbildningar än klasslärarutbildningen kommer i fråga vid bedömningen, så har jag ingenting emot det. Men jag är allvarligt oroad.

Herr talman! Så länge jag har följt debatten om barnomsorgen, vare sig den gällt utbyggnad eller kvalitet, har man tillgripit olika undanflykter för att slippa genomföra en bra och rejält utbyggd barnomsorg. Under 1970-talet kunde man inte bygga ut barnomsorgen ute i kommunerna därför att det inte fanns tillräckligt med utbildad personal. Det fanns t.o.m. nybyggda barnstugor som inte kunde öppna därför att det saknades personal. Hela tiden har kommunerna kämpat med de ekonomiska resurserna, och förutom bristen på personal har bristen på tillräckliga resurser varit ett argument för att inte bygga bort daghemsbristen. Nu är läget delvis ett annat. Fortfarande gäller de ekonomiska realiteterna för kommunerna, men nu finns det personal. Kommunerna skulle nu kunna satsa på en kvalitativt mycket bättre barnomsorg än tidigare. Barnomsorgen har i olika skeden varit föremål för svek utifrån olika utgångspunkter. Hela tiden har olika alibin använts. Just nu, när flera beräkningar och undersökningar visar att behovet av en utbyggd barnomsorg fortfarande är enormt stort, skär man ned på utbildningen av personal. Regeringen är nu i färd med att utarbeta en ny plan för utbyggnaden. Ingen vet ännu vad den kommer att innhålla, men eftersom den tidigare femårsplanen missade sitt mål med en tredjedel eller 60 000 platser kan väl regeringens nya plan näppeligen innehålla färre platser än de 60 000. Färska siffror från kommunernas femåriga barnomsorgsplaner visar att de för de närmaste fyra åren räknar med ett utbyggnadsbehov på 60 000 platser i daghem och fritidshem. Om regeringen menar allvar med sina uttalanden om att vilja ta tag i utbyggnaden av barnomsorgen genom att utarbeta en ny plan, kan man inte samtidigt skära ned på den nödvändiga utbildningen av personal. Det finns en arbetslöshet bland personalen inom barnomsorgen på grund av att utbyggnaden inte skett i den takt som man hade tänkt. Om det nu blir en ny plan, som denna gång förhoppningsvis leder till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, ökar behovet av barnomsorgspersonal igen — det är ganska logiskt. En nedskärning av utbildningskapaciteten innebär att man sätter upp ett hinder för fortsatt utbyggnad, och det vore oansvarigt med tanke på de långa köerna inom barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig nedskärningar av utbildningarna i Borås, Uppsala och Visby. Vpk vill bygga ut barnomsorgen mer än övriga partier. Men vi vill också ha en kvalitativt bättre barnomsorg. Detta betyder bl.a. mindre barngrupper och en ökad personaltäthet, som i sin tur kräver ökad utbildning av förskollärare och fritidspedagoger. Vi menar också att utbildningen måste förbättras. Alla som arbetar inom barnomsorgen bör ha en och samma utbildning, och med möjlighet till en specialisering till fritidspedagog under det sista utbildningsåret. Utbildningen bör göras fyraårig och skall innehålla ett års yrkespraktik. Vpk anser vidare att en allmän behörighet måste börja gälla för arbete inom barnomsorgen. I går kunde man läsa följande i Aftonbladet: ”Dagisutbyggnaden sackar efter allt mer. Knappt hälften av alla planerade dagis blev byggda förra året. Av de blygsamma planerna för nästa år räknar Kommunförbundet med att bara 85 96 blir verklighet. Samtidigt som ca 90 000 barn står i kö för att få kommunal barnomsorg! Företrädare för regeringen har i olika sammanhang uttalat sig för att daghemsutbyggnaden måste öka. Den socialdemokratiska ledningen i Kommunförbundet, liksom socialdemokratiska kommunalpolitiker över hela landet, försöker också leva upp till dessa krav. Men då krävs det också att regeringen själv lever som den lär! På torsdag i den här veckan kommer riksdagen att fatta ett av efterkrigstidens dummaste utbildningspolitiska beslut. Trovärdigheten i regeringens daghemspolitik kommer att få sig en allvarlig knäck.” Det står vidare i artikeln att ”vi måste utbilda personal om vi vill bygga ut barnomsorgen”. Där står också att det är både intellektuellt och forskningspolitiskt undermåligt att lägga ned barnomsorgsutbildningen. Artikeln är skriven av ett socialdemokratiskt kommunalråd. När det gäller nedskärningen i Visby, så har utbildningen där pågått sedan hösten 1980, dvs. snart fyra år. Lokaler har rustats upp för dyra pengar, och högskolan har haft stor betydelse för hela Gotland. Utbildningen i Visby rekryterar elever från hela regionen runt om och i Stockholm. Många elever — har man berättat för mig vid ett besök i skolan — har valt skolan i Visby därför att den är så liten och därmed fungerar så bra. I skolan säger man att förskollärarutbildningen i Visby behövs av många skäl, inte minst därför att behovet av fortbildning av förskollärarpersonal är så stort. Herr talman! Än finns det möjlighet att ändra på utskottets förslag i denna fråga genom att rösta på en återförvisning av ärendet. Efter denna långa debatt tycker jag att det vore det enda riktiga. För övrigt tycker jag att det är löjligt att rösta på egna motioner, som det har yrkats på i debatten. Det är bara ett spel för galleriet. Det spel som förs av vissa här i kammaren kommer att genomskådas av de som har engagerat sig i denna fråga. Det är många som har engagerat sig i saken och det har vi fått bevis på under en lång tid — inte minst av den demonstration som föregick behandlingen i kammaren.

Herr talman! När en överenskommelse träffas innebär det ofta en kompromiss. I en sådan ligger att man får göra avkall på i varje fall vissa av sina krav. Man gör detta mot den bedömningen att man härigenom når ett resultat som är bättre än vad man skulle ha kunnat uppnå genom att vidhålla sina ståndpunkter. När vi moderater träffar en överenskommelse med ett annat parti, förutsätter vi givetvis att båda partierna lojalt följer uppgörelsen, även om den för enskilda ledamöter i skilda hänseenden inte ter sig särskilt tilltalande. Detta är ett elementärt krav, som det närmast känns genant att behöva påtala. I här föreliggande fall har socialdemokraterna med eftertryck visat att de saknar all anständighet när det gäller att hålla en träffad uppgörelse. Ett betydande antal socialdemokrater, bl.a. ordförandena i finansutskottet och skatteutskottet, har klart deklarerat att de struntar i att respektera den träffade överenskommelsen. Därmed är det fullkomligt klart att socialdemokraterna ensidigt har brutit den. Uppgörelsen gäller alltså inte längre. Den nu brutna uppgörelsen innebär eftergifter från båda partiernas sida. Det ligger därmed i sakens natur att den innehåller förslag till åtgärder som många av oss inte anser vara bra. I hög grad gäller detta enligt min uppfattning förslaget om nedläggning av förskollärarlinjen och fritidspedagoglinjen i Borås. Detta redovisade Arne Svensson och jagi en motion redan i samband med att regeringen lade fram sin proposition i höstas. Där yrkade vi avslag på förslaget, och självfallet anser vi alltfort detta vara det riktiga. De skäl som angetts för att lägga ned utbildningarna i Borås är: 2. Den önskvärda integrationen mellan barnomsorgsoch klasslärarutbildningar — någon klasslärarutbildning finns inte i Borås. 3. Besparingar inom högskolan bör åstadkommas genom begränsningar eller nedläggning av verksamhetsområden på en ort. Enligt min mening är det ett absolut krav att vi inte skall utbilda för arbetslöshet. Det är alltså alldeles nödvändigt att begränsa utbildningsvolymen vad gäller såväl förskollärare som fritidspedagoger, eftersom det råder arbetslöshet inom båda dessa yrkeskårer. Det är dock viktigt att påpeka dels att de i propositionen angivna arbetslöshetssiffrorna nu i verkligheten är avsevärt mycket lägre, dels att i Boråsområdet arbetssituationen på just de hithörande områdena är än gynnsammare. Därtill kommer att i kommunerna i Sjuhäradsbygden planeras en utbyggnad av barnomsorgen i motsats till vad som torde vara fallet i de flesta andra kommuner landet över. Vad integrationen mellan barnomsorgsoch klasslärarutbildningen beträffar, så kan ju det förhållandet att en sådan inte går att ordna i Borås inte vara avgörande för en total nedläggning. Det finns ju också andra kvaliteter att ta hänsyn till, t.ex. de möjligheter som föreligger i Borås för en samverkan mellan biblioteksutbildningen och förskollärarutbildningen och vidare barnomsorgsutbildningens möjligheter till samverkan med t.ex. fritidsförvalt ningen, kulturella organisationer och organ inom socialförvaltningen. När det gäller en total nedläggning av de ifrågavarande utbildningarna på en ort, så råder det verkligen ingen entydig uppfattning om det oantastliga i detta. Så avvisar t.ex. UHÄ förslaget om en total nedläggning i Borås och förordar i stället en begränsning av antalet nybörjarplatser. Dessutom är det ett minimikrav att man åtminstone något tar hänsyn till de reella konsekvenserna för en ort av en total nedläggning. I ett enda tag vill man beröva högskolan i Borås en fjärdedel av dess totala verksamhet. Ingen hänsyn tas till den mycket hårt ansträngda arbetsmarknadssituationen i Sjuhäradsbygden. Ingen hänsyn tas till ett stort antal ungdomars utbildningsmöjligheter. Ej heller tas hänsyn till att högskolan nyligen flyttade in i helt nybyggda lokaler med avsevärda hyreskostnader, som ju ingalunda försvinner med en nedlagd verksamhet. Högst anmärkningsvärd ter sig också nedläggningen i Borås mot bakgrund av utbildningskapaciteten inom resp. högskoleregioner. I Göteborgsregionen finns ca 1,7 miljoner invånare. Antalet utbildningsplatser i förskollärarutbildningen föreslås bli 360. I Stockholmsregionen finns ca 1,6 miljoner invånare, dvs. ca 100 000 färre än i Göteborgsregionen. Antalet utbildningsplatser föreslås bli 870 på förskollärarutbildningen, dvs. långt mer än dubbelt så många som i Göteborgsregionen. Vad är det för logik i detta? Vad motiverar att en redan nu förekommande stor snedvridning skall göras ännu större? Kan någon ge ett vettigt besked på den frågan? Herr talman! Såväl förskollärarutbildningen som fritidspedagogutbildningen måste ofrånkomligen minska kraftigt. Betydande nedskärningar av den nuvarande utbildningskapaciteten måste komma till stånd. Det är naturligt att man på de orter som drabbas av nedskärningar kämpar emot att de skall komma till stånd just där. Enligt min mening måste dock en viss nedskärning av båda linjerna äga rum i Borås. Däremot finner jag inte att sakskäl finns för en total nedläggning i enlighet med vad jag tidigare redovisat. Med anledning av vad jag anfört yrkar jag bifall till motion 112, vari föreslås att riksdagen skall avslå förslaget om nedläggning av de båda linjerna vid högskolan i Borås och att den nödvändiga neddragningen av utbildningarna skall ske på ett riktigare, rimligare och rättvisare sätt. Herr talman! I nära sex månader har utbildningsutskottet haft detta ärende om hand. Trots denna exceptionellt långa tid har man inte kunnat prestera en produkt som innebär en konstruktiv lösning på frågorna. Nu gör mittenpartierna en stor affär av återremisskravet, uppenbarligen i rent partipraktiskt syfte. Är det någon som tror att utbildningsutskottet har större möjligheter att på någon dag eller några få dagar klara vad man hittills inte klarat på ett halvår, i all synnerhet mot bakgrund av den formidabla splittring bland socialdemokraterna som vi fått uppleva i dag? Under hela den här dagen har mittenpartiernas talesmän haft möjlighet att redovisa vad man från deras sida skulle vara villig att offra i en ny kompromiss, vilket återremissen realiter innebär. Inte ett enda ord i det avseendet har man presterat! Tydligen anser man att en återremiss skall ske på mittenpartiernas villkor. Detta vittnar om den verkliga innebörden i deras agerande. Nu finns emellertid en möjlighet att visa att man menar allvar när det gäller att vilja bibehålla utbildningarna i Borås. Yrkandet härom har ställts av mig. Det går an att stödja det! Det går också an att ge besked härom i debatten före voteringen.